Enligt till kammaren inkommet protokollsutdrag har valberedningen —- för att bereda ersättare för riksdagsmän tillfälle att tjänstgöra i utskott —- föreslagit att antalet suppleanter i trafikutskottet skall utökas från 15 till 16, i social-, kultur-, utbildnings-, näringsoch civilutskotten från 16 till 17 samt i jordbruksutskottet från 17 till 19. Jag hemställer att antalet suppleanter i trafikutskottet bestämmes till 16, i social-, kultur-, utbildnings-, näringsoch civilutskotten till 17 samt i jordbruksutskottet till 19.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig om jag är beredd att låta göra en översyn av svenskämnets ställning i grundskolan med sikte på ökad träning av elevernas läsoch skrivförmåga. Fru Sundberg har frågat mig om jag planerar att vidta särskilda åtgärder för att förbättra undervisningen i svenska med hänsyn till resultaten av gjorda undersökningar om svenska ungdomars läsförmåga. Herr Bladh har frågat mig vilka initiativ jag kommer att vidta för att barn som har svårigheter i svenska skall få tillräcklig hjälp och tillräckligt stöd från skolan. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Skolans träning av baskunskaper och basfärdigheter har kommit att uppmärksammas i allt högre utsträckning under senare år. Brister i ungdomarnas läsoch skrivförmåga och läsintresse har då särskilt påpekats. Så t.ex. har dessa problem behandlats av barnstugeutredningen, utredningen om skolans inre arbete, litteraturutredningen och låginkomstutredningen. Av dessa utredningar kan utläsas att brister i elevernas läsoch skrivförmåga måste angripas med en rad olika åtgärder, bl.a. genom en intensifierad svenskundervisning. Den konferens som skolöverstyrelsen anordnade 1972 i syfte att utarbeta förslag till ett handlingsprogram för svenskundervisningen gav klara besked om att man måste bredda aspekterna på elevernas utveckling i skolan för att komma närmare en lösning på läsoch skrivproblemen. Brister i läsoch skrivförmåga är emellertid många gånger uttryck för problem som rör elevens hela situation i hem, kamratkrets och skola. Vi måste sålunda angripa dessa problem med olika metoder. En av dessa är att kunna ge samtliga barn en stimulerande uppväxtmiljö med rikliga tillfällen att träna utvecklandet av kommunikationsfärdigheter. På grundval av elevernas upplevelser och erfarenheter i samspel med andra i hemmet, på fritiden och i skolan, dvs. elevernas verklighet, kan vi utveckla deras språkförmåga. Det är bl.a. mot denna bakgrund förslagen från barnstugeutredningen och utredningen om skolans inre arbete skall ses. Jag vill också påpeka att en betydande del av de faktorer som bestämmer de skillnader i läsoch skrivförmåga som uppträder bland skolbarn redan har utvecklats vid fyra års ålder. Sambandet mellan social bakgrund och barns språkutveckling har också uppmärksammats. En av de viktigaste åtgärderna för att skapa bättre förutsättningar för en följande utveckling av läsoch skrivförmågan är därför att medvetet stimulera förskolebarnens jag-utveckling, begreppsbildning och kommunikation. Detta är också en huvuduppgift för arbetet i förskolan och ingår därför som en viktig del i den arbetsplan för förskolan som nyligen har färdigställts inom socialstyrelsen. Beslutet år 1973 om den allmänna förskolan och de speciella åtaganden som samhället gjort genom lagen om förskoleverksamhet för barn med behov av bl.a. språklig stimulans är uttryck för de långsiktiga åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med läsoch skrivsvårigheter. Inom skolöverstyrelsen pågår vidare i samarbete med socialstyrelsen ett arbete med att utforma en utvecklingsplan för samarbetet mellan förskola och grundskolans lågstadium. Olika projekt har också igångsatts i flera orter i landet på detta område. På grundval av förslag från litteraturutredningen beslutade riksdagen på förslag från regeringen i våras bl.a. om ökat stöd för att stimulera utgivningen av barnböcker. Vid samma tillfälle beslutade riksdagen även om en tvåårig försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdom. Som ytterligare exempel på utvecklingsarbete som kommit i gång under senare år kan nämnas pågående projekt inom utvecklingsblocken i Göteborg, Västerås, Eskilstuna och Växjö. I dessa ingår grupper som sysslar med läsning och språkutveckling. I Göteborg arbetar ett stort antal lärare och elever med att utveckla elevernas förmåga att läsa och skriva. Vidare försöker man i ett antal gymnasieskolor förbättra kunskaperna i svenska bl.a. genom en samverkan mellan undervisningen i svenska och i andra ämnen. Sommaren 1975 sände skolöverstyrelsen ut en handledning som kan underlätta för lärare och elever att bygga läsoch skrivträningen vid de yrkesinriktade linjerna på texter och uppgifter som är aktuella för det blivande yrket. I syfte att ge ökade möjligheter till fortbildning i svenska publicerade skolöverstyrelsen 1973 ett fortbildningsmaterial för lärare i svenska med beteckningen Läsoch skrivsvårigheter. Kurser i språksociologi, barns och ungdoms läsning samt språkutveckling har anordnats i samarbete mellan skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet. För de planerade kurserna i språkutveckling har utarbetats en särskild handledning, Språket och skolan. Sedan ett par år finns en arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till nya riktlinjer för metodikundervisningen i svenska vid lärarhögskolorna. Arbetsgruppen väntas inom kort framlägga sitt förslag. Ett annat viktigt arbete som bedrivs inom skolöverstyrelsen gäller frågan om hur svensk-undervisningen i grundskolan bättre skall kunna anknytas till aktuella teorier om språkutveckling, allmän utveckling och inlärning samt till de av riksdag och regering fastställda målen och riktlinjerna för skolan. De åtgärder som jag redovisat och som rör både familje-, kulturoch skolpolitiken innebär att problemet med elevernas läsoch skrivförmåga angrips på olika områden och med olika metoder. Det är sålunda inte ett problem som enbart kan lösas genom ökad träning på särskilt avsatt tid. Det är mer en fråga om att skapa ett gemensamt socialt och känslomässigt klimat som medger att elevernas uttrycksförmåga utvecklas. Detta är en uppgift för alla lärare och måste genomsyra hela skolans arbete. Uppgiften vilar också på föräldrarna och alla andra som har kontakt med barn och ungdom. Svenskämnet resp. undervisningen i svenska kan inte på det sätt fröken Hörlén och fru Sundberg menar ses över isolerat. Som framgått av min redovisning har frågan om elevernas kommunikationsfärdigheter angripits genom initiativ från skolöverstyrelsen, pedagogisk forskning, läroplansarbete, försöksverksamhet m.m. inte enbart avseende den direkta svenskundervisningen utan skolans totala förmåga att avhjälpa elevernas brister i språkutveckling. Också andra områden än skolans har uppmärksammats. Allt detta arbete borde leda fram till en bättre situation för de språkligt handikappade eleverna. Regeringen är självfallet beredd att ingående pröva förslag till ytterligare åtgärder för att medverka till att de mål som har uppställts för skolan verkligen uppnås.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret. Jag vill gärna börja med att säga att jag instämmer i vad som där har anförts om angelägenheten av att barnen redan på ett tidigt stadium tränas i kommunikationsfärdigheter och får en god språklig utveckling. Men de undersökningsresultat som är bakgrunden till min fråga gäller inte i första hand kommunikationsfärdigheter i allmänhet utan de rör den konkreta uppgiften att kunna läsa och skriva. Undersökningen visar bl.a. att mindre än 90 96 av dagens svenska ungdomar behärskar alfabetet, dvs. att sätta bokstäverna i rätt ordning. Den visar också, tyvärr, att svenskundervisningen på det tvååriga gymnasiet, där man bara läser svenska under ett år, inte förbättrats och att många elever lämnar grundskolan utan förmåga att fylla i blanketter av enklaste slag. Detta gäller även gymnasieeleverna. Dessutom har de en läshastighet, det visar den här undersökningen, som är utomordentligt låg. Detsamma visar olika internationella undersökningar. Det är klart att man kan lösa de här problemen, statsrådet Hjelm Wallén, genom att förändra den sociala miljön långsiktigt, bedriva försöksverksamhet, pröva förslag osv. — såsom redovisas i svaret. Men vad jag saknar i svaret är konkreta förslag om hur alla elever som i dag går i skolan skall få möjlighet till en bättre undervisning i svenska. Vi har t.ex. MUT-projektet, som lades ned men som ändå skulle få en fortsättning, bl.a. i vad gäller svenskundervisningen. Jag hade hoppats att svaret skulle lämna någon redovisning av de målpreciseringar som man avser att göra. Det visar sig nämligen att ingenstans i läroplanen finns angivet vad eleverna skall kunna i läsning och skrivning. Det talas om: en riktpunkt bör vara, man bör utveckla elevens färdigheter osv. Men något exakt fastställande av vilka kunskapsmått som är tillfredsställande för olika årskurser finns inte. Jag vill också erinra om att redan för snart tio år sedan dåvarande högerpartiet ställde krav på att ämneslärarutbildningen skulle vara mer omfattande, bl.a. när det gällde svenska. Vi har gång efter gång sagt att det inte räcker med två terminers akademiska studier för att bli ämneslärare i svenska. En annan sak: Varför har statsrådet ingenstans i svaret tagit upp frågan om boken som läromedel? Mer och mer går man över till ”fyller-i-uppgifter” och häften. Vad har det haft för konsekvens för läsförmågan att boken alltmer sällan används, att eleverna läser mindre i skolan? Det skulle jag gärna vilja höra fru statsrådet svara på.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden är den nu och sedan lång tid tillbaka pågående utbildningsdebatten, som för tillfället särskilt rör sig om hur svenskundervisningen fungerar eller rättare sagt inte fungerar. Många exempel på dess misslyckande har redovisats, och lika många förslag har framförts om hur problemen skall lösas: mera tid för ämnet i skolan, längre utbildning för lärarna osv. Kravet på mera tid i skolan verkar vara gemensamt för en mängd ämnen. Alla vill ha mera tid för just sitt ämne, men man glömmer i detta sammanhang bort eleven och elevens arbetstid. Det har man i viss mån också gjort i den nu pågående debatten. Eller rättare: man har för litet undersökt hur mottagaren, dvs. eleven, fungerar. Har denne fått möjligheter att träna upp sin mottagningsförmåga, sin kommunikationsförmåga och sina färdigheter? Och hur är den enskildes bakgrund? Vi vet alla att de tidigaste barnaåren är av utomordentligt stor vikt för ett barn. Miljön under denna tid formar för hela livet. Det är då man börjar kommunicera och ta kontakter, det är då aktiviteter skall sporras och människor skall mötas. I en intressant artikel i Dagens Nyheter den 30 oktober, som var betitlad ”Hemmet avgör barnens språkkunskap”, redovisade man noga rön av forskaren Thord Erasmie rörande hemmets och miljöns betydelse för barnen. Dessa rön visar att det är viktigt att barnen tidigt får lära sig att vara med de äldre och lyssna, se, tala, fråga och vara med på ett levande sätt. De barn som inte får denna möjlighet kommer alltid att vara handikappade i vad gäller både språkutveckling och färdigheten att meddela sig med andra. Det gäller sådant som att diskutera, ifrågasätta, tränga in i frågekomplex och förkovra sig. I artikeln nämns bl.a. att barn från trasiga hemmiljöer och barn från hem där uppfostran går ut på tillsägelser och order ofta får språkliga hämningar. Det heter vidare: ”Och sådana miljöer finns inom alla samhällsgrupper. I Sverige är det språkliga handikappet inte så mycket knutet till socialtillhörighet som till uppfostringssituationen, till sättet hur familjen fungerar.” Intressant är också att samma tankegångar har tagits upp i barnstugeutredningens betänkande Utbildning i samspel. Det rör sig här om utbildning för dem som skall ha hand om våra barn, de yngsta i samhället, och som också skall stå för den miljö som är så viktig för barnens utveckling. Man betonar på många ställen hur viktigt det är att barnet får vara med på ett levande sätt. Man lanserar beteckningen ”dialogpedagogik”, något som jag skall be att få återkomma till om en liten stund.

Herr talman! I mitt svar gjorde jag en lång uppräkning av de aktiviteter som nu äger rum i arbetet på att utveckla alla barns språkförmåga. Trots denna långa uppräkning kunde jag ändå inte göra rättvisa åt alla dem som lokalt, regionalt och centralt är sysselsatta i detta arbete. Jag menar att det nu är viktigt att låta det arbetet ge resultat. Alla de som på allvar försöker sätta sig in i frågorna om elevers språkutveckling och om orsaken till språkfattigdom finner, att detta är ett mycket komplicerat spel. Det är omöjligt att peka på en eller några få konkreta åtgärder som skall lösa problemen, det må gälla behärskandet av alfabetet eller annat. Inte heller tror jag på enkla krav av typen en ytterligare undervisningstimme i svenska i den ena eller den andra årskursen. Språket är ju ett socialt fenomen. Basen i den språkliga kompetensen är att kunna, våga och vilja använda sina språkliga resurser. Därför måste huvuduppgiften vara att stärka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Språkarbetet i skolan måste syfta till att främja inte bara elevernas språkutveckling utan hela deras personlighetsutveckling.

Herr talman! Jag tror inte heller, fru statsråd, på en extra svensktimme i veckan. Jag ställde några frågor till statsrådet men fick dem inte besvarade. Jag skall upprepa dem. Men låt mig först ta upp vad som står i svaret om skolöverstyrelsens konferens 1972. Till den konferensen och till vad som där kom fram ställdes ju mycket stora förhoppningar, som statsrådet här också redovisat. Men vilka konkreta förslag har den konferensen lett till? Vidare talas det här mycket om kommunikationsfärdigheter. Men min fråga till statsrådet är: Utgör inte själva läsandet en berikning av språkfärdigheten? Här verkar det hela tiden som om man förts skulle stimulera kommunikationsfärdigheten i form av tal, och sedan skulle eleverna automatiskt kunna läsa. Men det rör sig ju om en form av tvåsidig verkan. De barn som läser mycket får god förmåga att kommunicera med tal. Mot bakgrund härav ställde jag frågan till statsrådet Hjelm-Wallén: Vad har konsekvensen varit av att läroböckerna i den gamla formen, där man hade mycket att läsa, har utbytts mot moderna läromedel med betydligt mindre krav på läsning men väl krav på bildseende, ifyllande av uppgifter, i vissa fall mindre tänkande? Har man gjort en undersökning av vad denna förändring av läromedel kan ha haft för betydelse när det gäller barnets läsförmåga? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Vidare vill jag gärna upprepa en annan fråga som jag ställt till statsrådet: Vad har hänt med måloch utvärderingsarbetet när det gäller svenska, dvs. uppföljningen av MUT? Det har trots allt en mycket stor betydelse. Eller menar statsrådet att man här inte skall precisera kraven på vad eleverna i de olika årskurserna skall kunna i svenska?
Herr talman! Bland allt det fina som står i det här betänkandet, Utbildning i samspel, står det också en del om dialogpedagogik. Jag skall be att få citera vad man menar med densamma.

Jag menar att med barnets upplevelser av allt det fina som står här om hur man skall bygga upp en levande kontakt kan man på ett annat sätt göra mottagligheten större hos de unga. Jag ser också frågan i sin helhet så, att alla livsupplevelser är en del i en ständigt pågående utbildning för var och en. Mot bakgrund av vad som sagts och redovisats här i dag tror jag att man genom en satsning på en breddad s.k. dialogpedagogik i alla åldrar — från den yngste till den äldste — kan lägga grunden för bättre mottaglighet och större förståelse ända från barnaåren och framåt i tiden. Till sist, herr talman! Vi kommer, såvitt jag förstår, att få ta ställning till de här frågorna. Jag hoppas också, fru statsråd, att vårt ställningstagande skall leda till ett positivt resultat för dem som kanske behöver ett extra stöd på såväl språkets som livets väg.
Herr talman! Eftersom vi redan åtskilliga gånger har diskuterat MUT projektet liksom baskunskaper och basfärdigheter hade jag inte tänkt att vi återigen skulle behöva ta upp denna diskussion. Det torde tidigare ha framgått att jag anser det viktigt att vad som kan anses vara baskunskaper och basfärdigheter bör läggas fast, så att träningen i skolorna av dessa kunskaper och färdigheter blir intensivare än den är i dag. Fortbildningen menar också jag är väsentlig i detta sammanhang, fröken Hörlén. Intressant är att svensklärarna vid sin uppvaktning hos mig sade att fortbildning i svenska inte bara skall gälla svensklärare utan alla lärare i skolan. SÖ har verkligen haft svenskkonferensen år 1972 som ett rättesnöre i mycket av sitt pedagogiska utvecklingsarbete och därvid haft god hjälp av den —- och kommer givetvis att ha det även i fortsättningen. Jag håller med fru Sundberg i hennes åsikter om betydelsen av att barn får läsa mycket. Det var därför också mycket väsentligt att riksdagen i våras fattade beslutet om läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom = Nr 15 när kulturpropositionen behandlades. Jag konstaterar att den borgerliga Tisdagen den sidan var bra mycket njuggare än regeringen vid behandlingen av just 4 november 1975 det förslaget. Jag håller vidare med fru Sundberg om att fyller-i-häftena inte är sär — Om särskilt stöd skilt lyckade. SÖ har många gånger försökt att få en annan ordning till — från skolan åt vissa stånd, men förlagen fortsätter att producera dessa häften.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

Herr talman! Jag blev glad när jag hörde statsrådet hålla med mig om att läromedlen har stor betydelse för barnens möjligheter att förbättra sin förmåga att läsa. Det erkännandet borde i och för sig utgöra ett tecken på att man vid pedagogisk forskning och försöksverksamhet i högre grad skall kunna inrikta sig på nya typer av läromedel, som ställer större krav på läsning eller rättare sagt tränar barnens läsförmåga. Statsrådet ville sedan inte gå in på mål och utvärdering av svenska språket i olika årskurser, men som debatten gick när vi diskuterade MUT framgick klart att statsrådet ansåg att denna verksamhet kommer att fortsätta. Jag kan, såsom icke tillhörande det socialdemokratiska partiet, bara beklaga att den verksamheten efter detta har blivit mera fördold för mig. Därför tycker jag det är ganska självklart att jag har rätt att ställa frågan till statsrådet: Kommer det ett mera preciserat fastställande av fordringarna i svenska språket i olika årskurser, eller kommer målsättningen att vara lika opreciserad i framtiden som den är nu?
Herr talman! Fru Sundberg känner säkerligen till att det i arbetsgrupper hos SÖ pågår arbete med denna fråga, och innan det arbetet har nått ett resultat kan jag inte ge något svar. Som en allmän kommentar vill jag gärna säga att det är bra att de här frågorna diskuteras liksom det är bra att de har diskuterats i SIA debatten. I dag finns det inte anledning för mig att ge konkreta förslag till åtgärder. Det första tillfälle jag har att återkomma är i SIA-propositionen. Jag delar herr Bladhs uppfattning att dialogpedagogiken är mycket viktig, och detta hoppas jag kunna få utveckla i SIA-propositionen.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig dels om jag är beredd att medverka till att Aktiebolaget Statens Skogsindustriers planerade industriutbyggnad i Karlsborg kan genomföras, dels när regeringen avser att fatta beslut i ärendet. De svenska skogsföretagen har mot bakgrund av en väntad framtida brist på skogsråvara kommit överens om att fram till utgången av år 1977 inte ta i anspråk mera sådan råvara än vad som förbrukades år 1973 eller år 1974. Överenskommelsen omfattar massaindustrin, sågverken och skivindustrin. Under den tid överenskommelsen gäller kommer regeringen att utforma en långsiktig näringspolitik på skogsområdet. Ett samlat näringspolitiskt program för skogsindustrin beräknas bli klart under år 1977. Innan detta program för skogsnäringen blir klart måste stor restriktivitet iakttas med råvarukrävande utbyggnader inom skogsindustrin. Eftersom restriktiviteten är föranledd av den allvarliga brist på skogsråvara som kan förutses för landet som helhet måste stor återhållsamhet iakttas även när företag vid sin utbyggnad vill ta i anspråk lokala eller regionala överskott av skogsråvara. Mot bakgrund av den allvarliga råvarusituationen kommer regeringen redan i höst att föreslå riksdagen att också hushållningen med skogsråvara blir prövningsgrund enligt 136 a § byggnadslagen. Investeringsprogrammet i Karlsborg innebär att produktionskapaciteten ökar från ca 170 000 ton produkter till ca 290 000 ton. Därvid ökar också råvarubehovet med 100 000 m? barrmassaved och 200 000 m? björkmassaved trots att råvarusnålare produktionsmetoder används. Den planerade utvidgningen är av sådan art att den måste prövas av regeringen enligt 136 a § byggnadslagen. Denna prövning pågår f. n., och remissvaren från berörda myndigheter och organisationer väntas föreligga tidigast vid årsskiftet 1975-1976. Regeringen har formulerat en beslutsregel som anger vilka utbyggnadsprojekt inom skogsindustrin som kan frisläppas. Denna regeringens ståndpunkt, som bygger på huvuddragen i industrins överenskommelse, är känd såväl inom industrin som inom berörda fackliga organisationer. Inom ramen för denna huvudregel kommer varje utbyggnadsärende — även Karlsborgsprojektet — att prövas för sig. På detta stadium finner jag det inte möjligt att närmare gå in på frågan till vilket resultat prövningen kan leda.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Ett annat statsråd har i annat sammanhang framfört en stilla undran över att de som plågar statsråden med frågor och interpellationer sällan är riktigt nöjda. Jag vet inte om det är så. Får man ett positivt besked skall man naturligtvis förklara att man är nöjd. Men jag kan med bästa vilja i världen inte uttala någon särskild tillfredsställelse över det besked jag har fått i dag. Det säger nämligen ingenting som man tidigare inte visste. Frågorna till statsrådet framställdes inte för att tillfredsställa min personliga nyfikenhet. De framställdes efter många samtal med arbetare vid ASSI och med annat folk i Kalixbygden som känner omsorg om sin egen bygd men också om den statliga träindustri som man vill utveckla och trygga för framtiden. Vi anser från vårt håll att det är helt nödvändigt att gå in för en mycket långtgående förädling när det gäller den statliga träindustrin — och träindustrin över huvud taget. Det måste bli slut på råvaruexporten och den alltför starka tyngdpunkt som man f.n. har på råvaror och halvfabrikat. Man måste förädla mera, gå in för mera finpapper och mjukpapper, och på sågverkssidan en industriell uppföljning till trähus, möbler osv. Min interpellation handlar i stor utsträckning om ett skisserat steg i rätt riktning, nämligen planerna på en kartongfabrik i Karlsborg. I februari meddelade chefen för Karlsborgs Bruk på en konferens, där jag deltog, att man planerade att bygga en kartongfabrik i Karlsborg. Det var ett besked som togs emot med mycket stor glädje, och det slogs naturligtvis upp i lokalpressen. Sedan dess har en hel del tid förflutit, och det står nu klart att det har kommit grus i maskineriet. Som uppträdda på ett snöre har en rad remissinstanser pläderat mot projektet. Det beror inte på någon onaturlig misstänksamhet om man i en del svar spårar det privatkapitalistiska intresset av att bygga ut den privata industrin i stället — och att man av den anledningen möter ASSI med kalla handen. Det finns också en rad remissinstanser som har sagt ja. Dit hör KF, domänverket, de privata skogsägarna i Norrbotten, Pappersindustriarbetareförbundet och Skogsarbetareförbundet. Den privata skogsindustrin har lämnat in ansökningar om utbyggnad av åtta platser i Sydoch Mellansverige. Den statliga träindustrin har nöjt sig med en begäran om tillstånd för utbyggnad, och det gäller alltså Karlsborg. Den motivering som en rad remissinstanser har anfört mot utbyggnaden är virkesbrist, och det är ju argument som man inte utan vidare bör vifta bort. Vi har ju också i olika sammanhang vänt oss mot rovdriften med våra naturtillgångar, inte minst skogen. Men vi har också alltid sagt att ökad förädling innebär att man bättre kan hushålla med skogstillgångarna. När det gäller den planerade utbyggnaden i Karlsborg är det emellertid, tycker vi, förvånande att det argumentet kommer till heders. I sin beskrivning av den planerade utbyggnaden visar ju företaget att man kan klara sig med ett obetydligt ökat uttag av barrved jämfört med nuvarande förhållande och att ökningen kan täckas inom brukets naturliga fångstområde — i stor utsträckning genom tillvaratagande av hyggesavfall och klenved. Också den erforderliga lövvedskvantiteten finns tillgänglig inom brukets naturliga fångstområde. I en del handlingar — senast i ett svar av Ingvar Svanberg i Norrbottens landsting — har man anfört den undersökning som Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen gjorde 1974. Där beräknades överskottet av lövmassaved i Norrbotten, som inte kan förbrukas inom länet, för perioden 1974-1976 uppgå till mer än 0,3 miljoner skogskubikmeter per år — och till kartongfabriken behöver man ett tillskott på 0,2. Jag har i min interpellation försökt påvisa det orimliga i att man med hänvisning till råvarusituationen för hela riket går emot den planerade utbyggnaden vid Karlsborg. 1973 års skogsutredning kom ju fram till att man redan nu har ett betydande underskott i virkesbalansen i riket som helhet och att man av det skälet måste pröva skogsindustrins utbyggnadsplaner mycket noga. Jag håller också med om att det är en riktig linje. Men jag vänder mig mot att man försöker använda det förhållandet som argument mot en skogsindustriell utbyggnad i Norrbotten. Situationen där är ju inte densamma som för riket i dess helhet. Vi har bättre balans mellan råvarutillväxt och industriuttag. Dessutom har vi på senare tid fått veta att det finns en betydande skogsreserv i länets fjällområden. Därtill kommer, som jag tidigare har anfört, att uttaget för kartongfabriken kommer att öka mycket obetydligt genom ett bättre utnyttjande av klenvirke, stubbar och annat skogsavfall. Jag vill med andra ord tolka ASSI:s utbyggnadsplaner i Karlsborg också som ett bevis på nytänkande när det gäller nyttiggörandet av skogsråvaran, och det bör ju uppmuntras. Råvarubalansen för riket är alltså inget skäl att säga nej till utbyggnad i Karlsborg. Sedan finns det ytterligare ett skäl som man under inga omständigheter kan gå förbi i sammanhanget, nämligen det uppenbara behovet av sysselsättning i Kalixbygden. Fortfarande redovisar den delen av länet arbetslöshetssiffror som ligger bland de högsta i landet. Kartongfabriken skulle ge ca 250 nya arbetstillfällen, och det är ett tillskott av mycket stor betydelse för bygden som helhet. Den planerade kartongfabriken är emellertid bara en del av den utbyggnad som vi hoppas kommer till stånd. Den skall kosta 260 milj.kr., och 320 miljoner skall användas till effektivisering och någon utökning av nuvarande produktion. Jag betraktar hela det här utbyggnadsprogrammet som synnerligen viktigt. Det är nödvändigt att förbättra de miljömässiga anläggningarna vid Karlsborg, men det är också nödvändigt med övriga investeringar som tryggar Karlsborgsindustrins framtid, och gör man inte den ena investeringen gör man förmodlingen inte den andra. På sikt handlar det alltså om åtgärder avsedda att trygga den statliga träindustrin i Karlsborg, göra den konkurrenskraftigare och stabilare, och varje åtgärd i det syftet bör ligga industriministern varmt om hjärtat. Jag vill sluta med att betona vikten av en förändrad produktionsinriktning för hela den svenska skogsindustrin. Fortfarande är det massa, papper och sågade trävaror som utgör huvudproduktionen, och några stora ansträngningar för att få fram nya och mindre konjunkturkänsliga — Nr 15 produkter görs inte. Jag syftar på produktion av finpapper och lättpapper samt inbrytningar på emballageområdet som måste stå på dagordningen också för den statliga träindustrins utveckling. nn Det hade varit av värde om industriministern gett åtminstone en liten Om den planerade vink om att utbyggnad i Karlsborg ligger bra till i den kommande pröv = industriutbyggnaningen. Det handlar ju om att trygga framtiden för en viktig statsindustri, — den i Karlsborg i och det handlar om behovet av arbetstillfällen i en bygd som har det - Norrbotten mycket, mycket besvärligt.
Herr talman! Herr Lövenborg sade att han i mitt svar inte funnit något som han inte visste tidigare. Jag skulle tro, herr talman, att herr Lövenborg också visste att det f.n. pågår en prövning av det här ärendet med hänsyn till att det skall behandlas enligt 136 a § byggnadslagen. Remissyttrandena kommer, som jag har nämnt i mitt svar, tidigast vid årsskiftet 1975-1976. Det skulle vara orimligt om jag i ett sådant läge föregrep den prövning av remissinstansernas utlåtanden som vi skall göra någon gång efter årsskiftet. Remissförfarandet är inte bara en pappersexercis, utan vi förväntar oss att vi ur remissyttrandena skall kunna hämta faktaupplysningar för en slutgiltig bedömning av projektet. Jag kan nämna att förutom de remissyttranden som redan inkommit och som herr Lövenborg åberopade, så har exempelvis Pappersindustriarbetareförbundet och Träindustriarbetareförbundet i sina remissyttranden avstyrkt projektet Karlsborg. Likaså har LO avstyrkt. Vilken är då bakgrunden till dessa avstyrkanden? Ja, herr talman, vi kan naturligtvis vara kritiska mot den brist på förutseende eller långsiktig planering som karakteriserat utvecklingen inom skogsindustrin. Men man har nu, delvis på regeringens tillskyndan, kommit fram till åtaganden på frivillig basis som i praktiken innebär ett moratorium, dvs. att man ålagt sig själv att inte bygga ut skogsindustrin så att den tar i anspråk mer råvara än 1973-1974. Då måste vi ju ta hänsyn till den överkapacitet som har byggts upp inom landet och som innebär att vi 1974 tog ut ca 84 miljoner m” skogsråvara, under det att tillväxten ligger på 69 å 70 miljoner m”. Vi måste sålunda iaktta den allra största varsamhet när det gäller den fortsatta utbyggnaden, så att vi inte om tio femton år befinner oss i ett läge där vi bara kan utnyttja ca 65 96 av den kapacitet som vi har byggt ut. Därför är det viktigt att vi gör en grundlig prövning, och då kan det hända att i och för sig starka intressen i någon mån får stå tillbaka för den mera överskuggande frågan hur vi skall planera vår fortsatta utbyggnad av skogsindustrins kapacitet. Jag har förstått att herr Lövenborg inser nödvändigheten av att vi kommer fram till en mera planmässig politik i detta avseende, och jag tror också att han är beredd att godta utarbetandet av ett skogspolitiskt näringsprogram som vi hoppas skall kunna efterträda det frivilliga moratoriet. Men herr Lövenborg vill uppenbarligen säga att planering är 15 bra, bara den inte berör honom själv och den del av landet som han representerar. Vi måste emellertid se skogsindustrin i dess helhet, alltså mot bakgrund av de skogstillgångar vi har här i landet, och därför kan jag för dagen bara säga att det kommer att göras en mycket grundlig prövning av detta liksom av andra projekt, men vilket resultat vi därvid kommer fram till vågar jag i dag inte uttala mig om.
Herr talman! Industriministern och jag är helt överens när det gäller planmässigheten på detta område, och vi är också överens om att vi med större varsamhet än tidigare måste pröva skogsindustrins utbyggnadsplaner. Men vad jag har velat framhålla i detta sammanhang är att situationen för Norrbotten faktiskt inte är densamma som för andra delar av landet. Råvarubalansen för riket som helhet bör inte appliceras på Norrbotten. Det tycker jag är ett viktigt påpekande. Nu förstår jag dock att jag inte kan komma längre med statsrådet, även om det hade varit värdefullt om industriministern i dag hade kunnat ge ett besked i någorlunda positiv riktning. Det är tydligen omöjligt att pressa fram ett sådant besked, och då vill jag bara uttrycka den förhoppningen att statsrådet aktivt försöker verka för en utbyggnad i Karlsborg. Här handlar det nämligen om en kommuns invånare som verkligen kan betecknas som ett luttrat släkte och som har upplevt många besvikelser: sågverksdöden på 1920 och 1930-talen, nedläggningen i Törefors, det upprörande spelet kring Båtskärsnäs sågverk och den faktiska nedläggningen av Karlsborgs hamn. Nu anser människorna där uppe att de kan fordra att något görs när det gäller utbyggnaden av Karlsborg. Därför vill jag vädja till herr statsrådet att försöka verka på sådant sätt att människorna i denna bygd inte ännu en gång känner sig svikna av stat och regering.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har till mig ställt följande frågor. 1. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att göra NJA vinstgivande och därmed stärka järnverkets framtida möjligheter? 2. Hur avser man att lägga upp finansieringen av Stålverk 80? 3. Vilka ytterligare ändringar i Stålverk 80-projektet övervägs? Under de första åren av 1970-talet har Norrbottens Järnverk AB genomgått en genomgripande förnyelseoch expansionsprocess. Genom Investeringsprogram 70 har företagets kapacitet i fråga om rå stålsframställning tredubblats och uppgår nu till ca 1,6 miljoner ton per år. IP 70 har också medfört att vidareförädling av stålet kan ske i ökad omfattning. Det nya s.k. Koksverk 75 producerar närmare 1 miljon ton koks per år, vilket väl svarar mot behovet efter utbyggnaden av stålverket. Såväl IP 70 som Koksverk 75 har kunnat färdigställas inom planerade tidsoch kostnadsramar. Intrimningen av IP 70 och produktionsstarten av Koksverk 75 skedde under en nedgång av stålkonjunkturerna. Denna konjunkturnedgång, som stålindustrin i hela världen fått känna av under det senaste året, är svårare än någon tidigare under efterkrigstiden. NJA stod med en tredubblad produktionskapacitet färdig att tas i bruk när prisfallet på stål inträffade och drabbades därför hårdare än andra av det ändrade konjunkturläget. Detta har medfört att förhoppningarna om en snabb resultatförbättring inte har kunnat infrias. Sett i ett längre tidsperspektiv kan man emellertid förutse att efterfrågan på stål kommer att öka mycket starkt. Därom är alla bedömare eniga. När återhämtningen kommer, förmodligen någon gång under andra halvåret 1976, kan NJA väntas stå bättre rustat att möta efterfrågan än de stålverk som inte har företagit några mera omfattande moderniseringar under senare år. När beslutet om IP 70 togs var stålverket i behov av en mycket omfattande förnyelse. Det är den genomgripande upprustning som tog sin början 1970 som kommer att ge ”gamla” NJA förutsättningar att hävda sig på stålmarknaden. De åtgärder som herr Burenstam Linder efterlyser i syfte att åstadkomma ett bättre resultat i NJA så att det blir vinstgivande är sålunda i stor utsträckning redan genomförda. När det gäller övrig svensk stålindustri finns i dag på många håll ett uttalat behov av modernisering och utbyggnad av råvaruförsörjning för manufakturering. Sedan beslutet om ämnesstålverket i Luleå tagits har från företrädare för svenska företag i branschen uttryckts intresse för en gemensam diskussion om hur framtiden för svensk stålindustri skall mötas. Regeringen står inte främmande för tanken att vidga samarbetet mellan staten och de privata stålföretagen. Denna diskussion har påbörjats. Det vidgade perspektivet i fråga om förädlingsverksamheten inom stålindustrin har också föranlett kontakter med privata intressenter i fråga om vidareförädlingen av stålämnen från Stålverk 80. Sålunda utreds ett projekt i samarbete mellan NJA och den tyska Kruppkoncernen om möjligheterna att uppföra ett gemensamt balkvalsverk i anslutning till anläggningarna i Luleå. Resultatet av de gemensamma undersökningarna väntas vara klart omkring årsskiftet. Under sommaren 1975 träffade NJA en överenskommelse med Stora Kopparbergs Bergslags AB om att studera förutsättningarna för att tillsammans uppföra ett bandvalsverk i Gävle. Projektet utreds nu i ett gemensamt företag. Om de båda valsverken kommer till stånd kan omkring 3 miljoner ton stål av Stålverk 80:s totala produktion på ca 4 miljoner ton väntas bli förädlat inom landet. Valsverken skulle ge landet ett väsentligt tillskott i stålförsörjningen och öka den svenska stålindustrins konkurrenskraft. Dessutom medför industriutbyggnaderna en värdefull förbättring av industristrukturen inom berörda regioner och tillför den nya arbetstillfällen. Det är mot denna bakgrund projekteringen av ett balkvalsverk och ett bandvalsverk nu har integrerats i Stålverk 80-projektet. En integrering med valsverk kommer också att göra Stålverk 80-projektet mindre konjunkturkänsligt än om man enbart satsar på ämnesproduktion. Denna delvis förändrade inriktning påverkar inte i nämnvärd grad Stålverk 80:s första utbyggnadsetapp men innebär en förskjutning av andra etappen med ca två år. Omkring ett år efter varje etapp av utbyggnaden av ämnestillverkningen beräknas valsverken tas i drift. Hela projektet inkl. valsverken beräknas vara färdigställt och i full drift under år 1984. Det är helt riktigt, som herr Burenstam Linder säger, att Stålverk 80 kompletterat med två valsverk kommer att bli betydligt dyrare än det ursprungligen presenterade projektet. Härtill kommer kostnadshöjningar på framför allt anläggningssidan. Uttryckt i 1975 års penningvärde kan kravet på kapitalmarknaden för det reviderade programmet i genomsnitt under en tioårsperiod beräknas uppgå till omkring 1 200 milj.kr. per år vid uppbyggnaden av anläggningarna. I bedömningen ingår kostnadshöjningar föranledda av den starka internationella kostnadsökningen för industrianläggningar, ökade miljökostnader m.m. Till detta kommer nödvändigt rörelsekapital. NJA kommer att ytterligare studera förutsättningarna för det kompletterade Stålverk 80-projektet. Bl. a. kommer lönsamhetsförutsättningarna att analyseras närmare. Jämförande undersökningar i fråga om kostnaderna för andra liknande projekt, som är aktuella, kommer också att göras. NJA har begärt att under en fyramånadersperiod få göra dessa nödvändiga analyser. Därefter avser NJA att återkomma till Statsföretag och regeringen med de förslag som kan föranledas av den förändrade projektinriktningen. Regeringen avser att nästa år återkomma med en utförlig redovisning av Stålverk 80 och planerna på valsverksutbyggnader och förelägga riksdagen de förslag som prövningen av projektet i dess nya utformning kan föranleda.

Herr talman! Socialdemokraterna med industriministern i spetsen har under senare tid talat mycket om den demokratiska socialismens planmässiga hushållning. Från moderat sida har vi hävdat att denna planmässiga hushållning ofta tycks ske utan plan. Projektet Stålverk 80 är ett exempel på hur verkligheten är en annan än den socialdemokratiska dikten. Jag skulle vilja återge några yttranden som industriministern fällde i maj förra året när riksdagen fattade sitt första beslut om att bygga Stålverk 80. Så här sade han bl.a.: ”Ledningen för Norrbottens Järnverk, som under ett par års tid varit hårt engagerad i utredningsarbetet för ämnesverket, har gjort ett bra arbete. Så långt det är möjligt har marknadens förutsättningar analyserats.” Nåväl, det är detta utredningsarbete som nu tydligen har visat sig inte alls hålla. Rune Johansson frågade i samma debatt sig och andra följande: ”Kan man då inte utreda mer, undersöka ytterligare förutsättningar och möjligheter? Jag har också inom den statliga företagsamheten mött dem som inför ett flertal större projekt har velat skjuta detta framåt i tiden. Betänksamhet och eftertanke är goda egenskaper, men de kan leda över till handlingsförlamning där tid och möjligheter rinner förbi och man kommer för sent. Platsen, marknaden är upptagen.” Nu sedan arbetet på Stålverk 80 har bedrivits något år är det tydligen likväl dags för ny betänksamhet och eftertanke. Nya utredningar bedrivs. Hur är det egentligen med planmässigheten? I januari detta år i budgetpropositionen anför industriministern följande: ”I fråga om arbetet med Stålverk 80 har jag inhämtat att projektplanering pågår i enlighet med uppgjord tidsplan. Tekniska specifikationer håller på att utarbetas.” Det är något groteskt över sådana uttalanden när man nu vet att industriministern med troskyldig min står färdig att presentera dramatiska omläggningar i hela projektet och utvidgningar därtill för enorma belopp. I april i år önskade de borgerliga i riksdagen att näringsutskottet skulle göra en förnyad genomgång av utvecklingen av Stålverk 80-planerna. Inför den tanken stegrade sig industriministern våldsamt: ”Jag skall inte uttala någon förvåning, men kammarens ledamöter bör besinna sitt ansvar. Beslutet är fattat, planeringen pågår. Vad som inträffar nu är självfallet att man bryter den planeringsverksamhet som pågår.” Det sade alltså industriministern i april, och det gör ett märkligt intryck mot bakgrund av vad vi just hört honom säga. Ett sådant uttalande skorrar mera illa nu än det gjorde när det ursprungligen fälldes. I samma debatt gjorde Ingvar Svanberg, näringsutskottets ordförande, gällande att de borgerliga partierna genom att ånyo granska stålverksplanerna ”gett ny fart, inte åt en saklig diskussion, utan snarare åt en förtalskampanj”. Det var alltså näringsutskottets ordförande som yttrade sig så om de borgerligas ansträngningar att man skulle få göra en förnyad genomgång av planerna. Det har sagts tidigare härifrån — och det bör sägas en gång till — att socialdemokraterna när det gällt Stålverk 80 ägnat sig åt en form av debattförtryck. Citatet från herr Svanberg är ett gott exempel på hur tongångarna gått. De som velat framföra en avvikande mening har utmålats som sabotörer. Utredningsmaterialet har hemligstämplats. Ekonomer som yttrat sig har man tagit heder och ära av. ”Mycket väsen och litet ull, sa” han som klippte suggan” — det var näringsutskottets ordförandes sätt att känneteckna de borgerligas diskussion av Stålverk 80 för några månader sedan. Jag har gjort några citat ur debatten. Det är inte för att på ett småaktigt sätt stå och gräla, utan därför att det pågår en stor principiell diskussion om just planmässig hushållning. I denna debatt är det utan tvivel av stort allmänt intresse att se hur planmässig hushållning i praktiken går till.

Kan vi inte lita till en enhällig riksdags beslut? Är vi vilseledda i vår egen planering? Den oron är begriplig.” Vad skall då dessa kunder säga nu när de hör företrädare för den planmässiga hushållningen i stor utsträckning gå ifrån tidigare planer? Den här sortens attacker mot meningsmotståndare har särskilt vi moderater drabbats av när vi framfört våra uppfattningar. Vi har nämligen redan från början framställt vissa krav för att vi skulle delta i ett beslut om Stålverk 80. Till att börja med har vi begärt att man skulle söka samarbete med privata stålföretag för att få tillgång till större kunskap och få en bättre prövning av projektet. Men den tanken avvisades blankt. Företrädare för NJA vill inte släppa in andra intressenter, eftersom man inte ville dela med sig av de enorma vinster man såg fram mot. Industriministern menade att något samgående med privata inte behövdes därför att NJA ”har tillverkat tackjärn sedan tillkomsten omkring 1940 och besitter också genom sin för svenska förhållanden stora ämnesproduktion den kunskap på området som är tillgänglig”. I interpellationssvaret i dag finns andra tongångar, och det är i sig självt mycket bra. Ett krav som vi också framfört är att man borde dela upp Stålverk 80 i två etapper. Om denna idé yttrade näringsutskottets ordförande herr Svanberg så sent som i maj i år följande: ”Moderaterna säger i sin reservation att projektet Stålverk 80 lämpligen bör delas upp i två etapper. —-— Men man har —-—-— sagt att en sådan uppdelning fördyrar projektet rätt väsentligt och gör vissa marknadsföringsåtgärder mycket svårare. -—-—- Denna åtgärd har alltså diskuterats och från alla håll ansetts vara mindre lämplig. Det är en åtgärd som man möjligen kunde vidta i en ytterst krisartad situation.” Nu är näringsutskottets ordförande tydligen inte närvarande vid denna debatt, och det finns då anledning att fråga industriministern: Är det nu ”en ytterst krisartad situation”? Så yttrade sig i alla fall här för fem månader sedan en person som ofta talar om behovet av planmässig hus hållning i socialistisk regi. Jag skulle dock inte bli förvånad om denna person snart kommer att tala lika varmt för det kloka i en uppdelning av verket i två etapper. Herr talman! Vi har krävt ett samgående med andra företag och en uppdelning av projektet i två etapper. Industriministern är i sitt svar i dag inne på sådana tankar. Men som detta projekt skötts är det inte möjligt att låta allt löpa vidare utan fortsatta frågor och frågetecken. Vi har till att börja med kostnaderna för projektet. Om vi först ser till stålverksdelen angavs dessa kostnader ursprungligen till 4,6 miljarder kronor i löpande priser. Man hade alltså när man i maj förra året angav det beloppet inte tagit hänsyn till förväntad inflation. I april i år angav industriministern att projektet nog skulle komma att kosta 5,5 miljarder. Några dagar senare meddelade NJA-chefen att kostnaderna skulle komma att bli 5,6 å 6 miljarder kronor. I en debatt som vi hade här i februari vågade jag mig på att förmoda att stålverksdelen skulle komma att kosta upp emot 7 miljarder kronor. Den bedömningen från min sida ironiserade industriministern över. Men såvitt jag förstår beräknar NJA-ledningen nu att stålverksdelen i det projekt vi här diskuterar skall komma att kosta 7,3 miljarder kronor. På något mer än ett år har man alltså måst räkna upp investeringskostnaden från 4,6 till 7,3 miljarder kronor. Detta är som jag ser det inget dåligt exempel på de praktiska svårigheterna när det gäller planmässig hushållning. Vi får hoppas att stålverksdelen inte kommer att bli ändå dyrare. Jag skulle inte bli förvånad — och här har industriministern fritt fram att ironisera igen — om den slutliga kostnaden för Stålverk 80 blir dubbelt så hög som den han ursprungligen angav. När nu kostnaderna blir så höga som de uppenbarligen kommer att bli undrar man hur det ställer sig med lönsamheten. Det är nämligen kapitalkostnaderna som utgör den tunga posten vid stålframställningen, och när de ökar på detta sätt blir kalkylen en helt annan. Blir det på det viset att vi kommer att bedriva en olönsam tillverkning av stålämnen och därmed årligen kommer att subventionera ett valsverk där Krupp tänks ingå? Detta med lönsamheten är inte något som man kan bortse från med hänvisning till andra syften. Projektet har hela tiden presenterats med utgångspunkt i företagsekonomiska överväganden. Det gäller också en sådan stor satsning av våra investeringsresurser att lönsamheten verkligen måste iakttas. Pengarna kommer att tas från alternativa användningsområden. Små och medelstora företag kommer inte i samma utsträckning som annars att kunna genomföra olika projekt. Andra företag kommer inte att kunna investera lika mycket t.ex. för att hålla konkurrensförmågan mot utlandet uppe, när nu pengarna i så stor utsträckning dirigeras till Stålverk 80. Över huvud taget undrar man vad det är för en beräkning av de totala investeringskostnaderna som industriministern nu gör.

Men jag skulle vilja fråga industriministern vad som menas med ”kravet på kapitalmarknaden”? Menar man bara den del av kostnaden som skall finansieras på den öppna kapitalmarknaden när man talar om 1,2 miljarder kronor årligen? Eller avser man den totala kostnaden, då också inräknats de bitar av projektet som man tänker sig finansiera med hjälp av riksdagen, AMS och i någon utsträckning Statsföretag? Ett klarläggande på den punkten måste det vara möjligt att åstadkomma. Eftersom industriministern nämnt vissa belopp här måste han också kunna ange hur man skall tolka de beloppen. Ett frågetecken är också i vad mån NJA-ledningen, som har så många andra stora problem och uppgifter på hand, verkligen har den kapacitet som fordras för att hålla samman denna gigantiska satsning. Jag gör det uttalandet bl.a. mot bakgrund av att vi så ofta har hört att man väntade sig att förlusterna för det nuvarande NJA skulle bytas i vinster. Men så har det inte blivit. Industriministern säger att med det investeringsprogram som redan genomförts kommer det att bli vinst så fort konjunkturen vänder. Men förra året var det högkonjunktur och ändå blev det förlust. Ursäkten att man bundit sig att leverera stora delar av produktionen till varven till fasta priser är knappast riktig eftersom t.ex. Oxelösunds Järnverk hade precis samma sorts kontrakt i lika stor utsträckning och ändå gjorde ganska goda vinster. I detta sammanhang vill jag också fråga hur det egentligen är med NJA:s finansiella ställning i dag. Kommer det att behövas tillskott från riksdagen av pengar för att täcka förluster? Har NJA för att täcka de förluster som har gjorts och som görs i år förbrukat pengar som man har fått för att investera i Stålverk 80? Det vore mycket bra med klarlägganden på de punkterna. Industriministern säger att NJA snart skall bli lönsamt. Det är bra, och vi hoppas att så också blir fallet. Men vi har hört sådana uttalanden förr. Bara för att ta ett exempel vill jag nämna att statsrådet Wickman år 1971, då han var industriminister, i en proposition om NJA angav att verket skulle visa vinster fr.o.m. 1974.

Industriministern säger i sitt svar till mig att ”NJA kommer att ytterligare studera förutsättningarna för det kompletterade Stålverk 80-projektet. BI. a. kommer lönsamhetsförutsättningarna att analyseras närmare. == NJA har begärt att under en fyramånadersperiod få göra dessa nödvändiga analyser.” Lönsamhetsfrågorna skall alltså granskas bättre, och det är bra. Men är det så att industriministern och jag just nu resonerar om det utvidgade Stålverk 80-projektet utan att statsrådet längre har en lönsamhetskalkyl till grund för de ställningstaganden som han här gör? Så måste det nästan vara, eftersom det sägs att lönsamhetsfrågorna ännu inte är riktigt klara. Jag undrar också: Räcker det med fyra månader för denna fortsatta utredning? Vi vet ju — enligt citatet inledningsvis från industriministern - att ledningen för NJA var hårt engagerad i ett par års tid med utredningsarbete för ämnesverket och vi vet nu också att de mödorna inte gav ett hållfast resultat. Då undrar jag: Räcker det med de här fyra månaderna? De utredningar som bolaget nu gör och de satsningar som man står inför måste vara hållfasta. Jag vill starkt understryka att de som bor i Luleåregionen har ett särskilt starkt intresse av att vad som nu drivs i gång blir till framgång och inte till fiasko. Herr talman!

Det är riksdagen som så småningom skall fatta nya beslut om i vad mån man skall göra dessa enorma satsningar.

Herr talman! Frågan om Stålverk 80 har under rätt lång tid varit föremål för en ganska intensiv debatt och följts med mycket stor uppmärksamhet. Det förefaller som om den uppmärksamheten håller på att skärpas ytterligare.

Jag har, herr talman, haft tillfälle att följa både den offentliga och den interna debatten, den sistnämnda från bästa tänkbara utsiktspunkt, nämligen riksdagens näringsutskott, och har alltså kunnat observera de olika faserna i utvecklingen. Med anledning av industriministerns interpellationssvar i dag till herr Burenstam Linder vill jag mot bakgrund av erfarenheterna från näringsutskottet och från andra sammanhang bara säga att det är uppenbart att regeringen, industriministern och ledningen för NJA och Stålverk 80 har tagit intryck av den mycket starka kritik som framfördes mot projektet under 1974. Det är ingenting att beklaga sig över. Jag tillhör inte dem som anser att man skall gnöla över missgrepp och försummelser i det förflutna utan anser att det gäller att se till framtiden. Men det är intressant att se den argumentation som industriministern ger uttryck för i interpellationssvaret, då han säger: ”Om de båda valsverken kommer till stånd kan omkring 3 miljoner ton stål av Stålverk 80:s totala produktion på ca 4 miljoner ton väntas bli förädlat inom landet. Valsverken skulle ge landet ett väsentligt tillskott i stålförsörjningen och öka den svenska stålindustrins konkurrenskraft. Dessutom medför industriutbyggnaderna en värdefull förbättring av industristrukturen inom berörda regioner och tillför nya arbetstillfällen.” Det är nästan ordagrant, herr talman, den argumentation som kritikerna framförde för halvtannat år sedan. Men det är ju bra när någon syndare sig förbättrar och när man har möjlighet att få en bättre bedömningsgrund och kanske en bättre utveckling på ett sådant här astronomiskt stort projekt — jag vill faktiskt ta detta starka ord i min mun när det gäller en så liten nation som Sverige.

En mycket naturlig och enkel fråga inställer sig när man får höra att denna astronomiska satsning ger ”en värdefull förbättring av industristrukturen inom berörda regioner och tillför nya arbetstillfällen”. Vi är alla överens om att Norrbotten är en region som i utomordentligt hög grad behöver ha det svenska samhällets nästan maximala resurser till sitt förfogande för att klara den svåraste sysselsättningssituation som man har någonstans i det här landet. Den fråga som uppkommer är, som jag sade, mycket enkel: Hade kanske de här miljarderna, investerade i några alternativa projekt, kunnat ge bättre utveckling av industristrukturen och tillföra ännu fler arbetstillfällen? Hade det kunnat bli väsentligt billigare för samhällsekonomin om man prövat alternativ? Jag tror att industriministern i fortsättningen kommer att få vara beredd på att allt fler frågar: Vad har ni utrett för slags alternativ till detta för att få en kanske bättre placering av de här många miljarderna? Industriministern säger nu att NJA skall lägga fram finansieringsförslag och att även regeringen skall lägga fram finansieringsförslag. Nästa år skall det bli en utförlig redovisning av Stålverk 80 och planerna på valsverksutbyggnaden skall föreläggas riksdagen. Då skall riksdagen få de förslag som prövningen av projektet i dess nya utformning kan föranleda. De förslagen måste uppenbarligen i första hand gälla finansieringen. Och nog är det, herr talman, angeläget att här verkligen läggs fram en övergripande och på samma gång detaljerad finansieringsplan, som i hög grad får ta sikte inte bara på den företagsekonomiska finansieringsaspekten utan kanske fastmera på den samhällsekonomiska. Här är det nämligen märkliga ting och märkliga siffror som redovisas. Och perspektivet mot framtiden är utomordentligt oroväckande med hänsyn till dels vilka andra slags behov som finns i det svenska samhället, dels vilka andra slags investeringar som man redan har bundit sig för. Industriministern säger att kraven på kapitalmarkanden beräknas uppgå till i genomsnitt 1 200 milj.kr. per år. Jag kan inte nu bedöma om den beräkningen är på tok och alldeles för låg, men det finns en mycket initierad herre som är känd för att vara en realistisk bedömare av ekonomiska ting, nämligen chefen för Statsföretag, Per Sköld. Han har sagt alldeles nyligen i, om jag minns rätt, Veckans Affärer, att en enkel huvudräkning ger vid handen att de här kostnaderna — jag kunde inte dra någon annan slutsats än att också han menade kraven på kapitalmarknaden — skulle komma att uppgå till ca 20 miljarder totalt. Det är alltså inte 1 200 milj.kr. per år utan det är 800 miljoner till, dvs. 2 000 miljoner per år det är fråga om. Han sade att en enkel huvudräkning ledde fram till slutsatsen. Man måste — speciellt eftersom huvudräkningar tenderar att komma för lågt — fråga sig: Vad ger preciserade kalkyler och analyser för summa i slutänden? Det allvarliga i den här situationen — och det är där Sveriges riksdag har anledning att kräva redovisning — är utvecklingen mot en våldsam ökning av kapitalbehovet och hur den arma kapitalmarknaden i det här landet skall se ut till slut. Jag vill ställa ett par frågor till industriministern. Om, till att börja med, kraven på kapitalmarknaden, som industriministern säger, under den närmaste tioårsperioden kommer att uppgå till inte mindre än 1 200 milj.kr. per år — eller kanske 2 000 miljoner, som Statsföretags chef säger — hur mycket blir då över för de andra företagen i Statsföretagsgruppen? Enligt uppgifter jag har planerar de investeringar under den här perioden på åtskilliga miljarder, och jag utgår från att industriministern och regeringen har något slags planering även på den punkten, för til syvende og sidst är det ändå regeringen som har ansvar för hur kapitalmarknaden ser ut. Hur mycket blir det över till andra företag i Statsföretagsgruppen? Och vidare: Det svenska näringslivet består ju av ytterligare några företag, utöver Statsföretagsgruppen. Ungefär 90 96 av det svenska näringslivet består av privata företag. Vad blir över för dem? Och, herr talman, en ytterligare fråga: Hur har ni tänkt finansiera två — eller snarare tre — monumentalt våldsamma projekt på en gång under denna tidsperiod? Till dessa investeringar och krav på kapitalmarknaden under en tioårsperiod kanske på 20 miljarder kr. skall man nämligen addera den resterande delen av atomkraftsutbyggnaden som kommer att kosta minst 20-25 miljarder i dagens penningvärde. Till yttermera visso finns det planer på en daghemsutbyggnad, som är utomordenligt lovvärd och angelägen och som enligt Kommunförbundet skall kosta 32 miljarder. En stor del av dessa miljarder kommer självfallet att kunna stå till förfogande på grund av det minskade bostadsbyggandet i vårt land, men det kommer ändå i dessa sammanhang att ställas anspråk på ytterligare miljarder på kapitalmarknaden. Jag vill fråga industriministern: Har ni analyserat situationen framöver, så att ni vet och kan redovisa att den svenska kapitalmarknaden eller upplåningen utomlands räcker till de gigantiska investeringar som det är fråga om? Regeringen säger nu via industriministern att riksdagen nästa år skall få sig förelagd till prövning förslag angående projektet Stålverk 80 i dess nya och ännu kostsammare utformning. Jag vill, herr talman, understryka att jag personligen inte på något sätt försöker kritisera projektet. Det är måhända väldigt bra och kanske t.o.m. mycket lönsamt — vi hoppas det — men jag frågar varifrån pengarna skall tas till detta och till andra projekt, framför allt till den stora satsning på atomkraften som skall ske samtidigt.

Är industriministern beredd att biträda det kravet? Jag vill säga, herr talman, att få situationer är mera olyckliga för ett samhälle än att tvingas in i en återvändsgränd och nödgas göra prioriteringar mellan sådana stora projekt. Först då börjar man på allvar komma in i en Englandssituation, och det är något som vi bör försöka undslippa. Slutligen en liten detaljfråga, herr talman! När det nu bara är några få veckor kvar till dess att man definitivt offentligt skall redovisa läget beträffande samarbetet med Krupp bör det finnas i varje fall vissa antydningar om hur det går med dessa förhandlingar. Är det möjligt för industriministern att här tala om huruvida han har en optimistisk bedömning av om man kan göra upp med Krupp på godtagbara villkor? Eller har förhandlingarna tagit den vändningen att man trampar vatten på något sätt? Det är mycket väsentligt för vår bedömning att verkligen ha klarhet på den punkten. Det har nämligen varit en del rykten om att Krupp håller på att krypa ur detta projekt. Det vore därför angeläget att industriministern talade om hur det egentligen ligger till med detta.
Vad blir då utrymmet för den övriga delen av Statsföretag? Jag skulle gissa att stålverksprojektet inkl.

Det betyder att tyngdpunkten fortfarande ligger på helt andra grupperingar — även om jag inte på något sätt nonchalerar den utomordentligt stora satsning som vi här diskuterar. Jag tror också att det, när man skall bedöma framtiden, finns anledning att iaktta hur investeringarna ser ut inom andra områden. Vad har under de senaste åren inträffat i fråga om t.ex. bostadsbyggandet? Vi investerade under åren 1965-1970 i ungefär 100 000 igångsatta lägenheter per år, något år 110 000. Vi låg ännu högre vid något tillfälle. Tyvärr råkar vi nu in i ett läge där vi förmodligen inte kan komma väsentligt över 50 000 igångsatta nya lägenheter. Om jag beaktar att ett större antal nya lägenheter i dag byggs i form av egnahem, med större utrymme osv., finner jag att de också tar i anspråk ett relativt sett större kapitalutrymme. Men säg att den relativa andelen av våra totala investeringar för bostadsbyggandet i år ligger vid ungefärligen hälften av den summa där den låg under senare delen av 1960-talet! Därmed har jag velat visa att här finns investeringsutrymme även för andra ändamål. Och om vi, som vi diskuterade i den föregående interpellationsdebatten, har en situation på skogsindustriområdet där vi måste bromsa investeringarna med hänsyn till att skogstillgången inte är tillräcklig för en utbyggnad enligt önskemålen, betyder det ju samtidigt en begränsning av investeringarna och ett ökat utrymme för andra ändamål. Ärade kammarledamöter! Vi kommer därmed in i en diskussion om på vilka områden vi har förutsättningar att bygga ut det svenska näringslivet, utnyttja våra råvarutillgångar och öka vår förädlingskapacitet för att därmed föra in ytterligare inkomster till landet och skapa underlag för ytterligare sysselsättning. Jag har redan nämnt skogen — en av våra utomordentliga råvarutillgångar — där begränsningen i dag är alldeles klarlagd. Vi har också tagit upp frågan om en vidareförädling av malmen såsom varande en av våra rika tillgångar, som vi borde kunna utnyttja på ett mer ändamålsenligt sätt. — Detta är bakgrunden till förslaget om Stålverk 80. Nu har vi kommit in i en situation där kostnadsstegringarna gett ett resultat som har varit överraskande. Det har överraskat mig — som jag klart deklarerat vid något tillfälle. Jag fick de här beskeden, som vi nu bygger beräkningarna på, den 29 september. Det var vid en telefonuppringning, där jag under hand fick veta att projekteringsgruppen nu var färdig med sina beräkningar och att dessa pekade i riktning mot att vi har att emotse — om jag inkluderar rörelsekapital — en fördubbling av kostnaderna i förhållande till de kostnader vi presenterade för riksdagen. Det är självklart att regeringen begärde en ordentlig redovisning av dessa uppgifter. Projekteringsgruppen och NJA-ledningen blev nedkallade till Stockholm för att först för en grupp ur regeringen och sedermera inför hela regeringen redovisa de nya kalkylerna och de nya förutsättningarna. Jag tror att jag i korthet kan ange att kostnadsstegringarna till två fjärdedelar har samband med den faktiska prisutvecklingen från 1973 fram till 1975 sådan den tar sig uttryck i de nu granskade offerterna. En fjärdedel anges hänföra sig till anspråken på att vi i Stålverk 80 skall söka lägga in den hittills bästa kända tekniken för inre och yttre miljö. Den återstående fjärdedelen representeras av en som jag bedömer det underskattning av kostnaderna för vägar, ledningar osv., samt räntor på det kapital som kommer att engageras vid utbyggnaden. — Det är klart att man därmed har ställts inför åtskilliga frågor. Låt mig gå litet tillbaka i tiden. Redan tidigare under våren — vilket herr Burenstam Linder också har åberopat — togs kontakter dels från det tyska företaget Krupps sida, dels sedermera från Stora Kopparbergs sida, och diskussioner har förts med regeringen och även med NJA ledningen. De här diskussionerna har ju föranletts av att riksdagen har fattat sitt beslut om Stålverk 80. Utan detta beslut räknar åtminstone jag inte med att vi hade fått det intresset från de privata företag som nu vill samverka med staten. Jag tycker att herr Burenstam Linder, som i sin interpellation skriver att det från moderat sida anfördes att man borde göra en etappuppdelning och att man borde söka samverkan med privata företag, borde kunna känna en tillfredsställelse över att utvecklingen har kommit att gå i den riktningen. Jag känner tillfredsställelse över det beslut som riksdagen tog därför att utan detta beslut om Stålverk 80 hade vi inte fått de här kontakterna. Nu har vi dem, nu är diskussionen i gång om en projektering som skulle kunna gå i riktning mot att vi delar upp projektet i etapper, så att vi bygger ett första valsverk efter första masugnsetappen och sedan fortsätter med nästa masungsutbyggnad och ett ytterligare valsverk. Till yttermera visso har också inträffat att andra företag inom järnoch stålindustrin har anmält intresse för en samverkan med staten. Herr Burenstam Linder söker att ur mina uttalanden läsa ut ett mycket bestämt motstånd mot samverkan med andra företag. Jag var inte benägen att gå in i en diskussion om en samverkan i fråga om LKAB och i fråga om NJA och stålverksprojektet, men jag är intresserad av att vi kan få till stånd en samverkan med andra företag i utbyggnaden av förädlingsverksamheten. Jag har också tillåtit mig säga att om man från t.ex. svensk järnoch stålindustri på handelsstålsidan skulle komma med ett erbjudande till staten att gå in i deras verksamheter och samtidigt ange att de skulle vara intresserade av att gå in i en diskussion om andel i stålverket, tycker jag att det vore rimligt att ta upp en sådan diskussion. Jag kan väl begripa om de järnoch stålindustrier som vi i dag diskuterar med framför allt vill koncentrera sig på en utbyggnad av förädlingsindustrin. Detta är utomordentligt angeläget av flera skäl — inte minst därför att den svenska järnoch stålindustrin under 1960-talet, speciellt dess senaste del, inte har investerat — bortsett från NJA-investeringarna — i någon sådan utbyggnad av kapaciteten, att man kan säga att en påtaglig konkurrenskraft har förts in i företagen. Man medger det klart.

Det ligger ingenting orimligt i detta, allra minst med hänsyn till att anspråken på kapital är så omfattande att det är svårt för de enskilda företagen att bära dem. Vi står alltså öppna för en sådan diskussion, är inbegripna i den och kommer att genomföra ett utredningsarbete för att undersöka hur långt vi kan gå i denna samverkan. Jag tycker att man här skulle kunna ha det betraktelsesättet att vi diskuterar AB Sveriges affärer, våra möjligheter att hävda oss ute på världsmarknaden, våra möjligheter att investera så mycket kapital som det här är fråga om för att förstärka och ge effektivitet åt en viktig del av den svenska basindustrin. En samverkan mellan stat och företag kan te sig ganska naturlig. Jag tillåter mig ännu en gång att åberopa direktör Johan Åkermans uttalande att ”det blir allt vanligare med statlig medverkan i basindustrier runt om i världen, att det knappst längre byggs några stålverk utan att staterna är med”. Det är därför ingenting nytt som inträffar på den svenska marknaden — det förekommer i en rad länder. Därför ser man också från den svenska industrin inom detta område inga större problem när det gäller att gå in i en sådan diskussion om samverkan. Borde vi då inte ta vara på de här möjligheterna? Borde vi inte granska förutsättningarna för en sådan samverkan och våra möjligheter att bibehålla effektiviteten i denna viktiga industrigren? Det är ungefär så jag i dag ser på detta — med de förutsättningar som nu föreligger. Det är utomordentligt intressant, men det ställer naturligtvis också mycket stora anspråk på det svenska samhället i form av åtaganden — det är betydande investeringar som här kommer i fråga. Jag skall naturligtvis inte på något sätt krypa bakom det förhållandet att riksdagen har följt regeringen i dess förslag om utbyggnad av stålverket. Men det är rimligt erinra om att det var ett enhälligt beslut, så långt jag kan erinra mig. Näringsutskottet hade samma materialunderlag för granskning som regeringen i sin bedömning av projektet. När vi kom fram till våren begärdes i kammaren att frågan om den fortsatta anslagsbevillningen till stålverket skulle återremitteras. Vi motsatte oss det — det är riktigt. Men riksdagen beslutade om återremiss. Så långt jag är underrättad kallade näringsutskottet företrädare för projektledningen och för NJA-ledningen, liksom också företrädare för Statsföretag, till hearings i utskottet — och kom tillbaka med ärendet och föreslog att riksdagen skulle bevilja medel. Jag upprepar: Näringsutskottet hade vid det tillfället samma materialunderlag för bedömning som industridepartementet och regeringen hade haft. Jag har redan tidigare talat om att jag blev överraskad av den nya situationen.

Jag utesluter inte, herr talman, att vi i den fortsatta debatten och överläggningarna med övriga delar av svensk järnoch stålindustri också kommer att ställas inför en prövning av möjligheten att bygga ett ytterligare — dvs. ett tredje — valsverk. Detta skulle i så fall innebära att praktiskt taget hela den produktion av stålämnen som vi kan få ut från Stålverk 80 kommer att vara placerad på den svenska marknaden för vidare förädling. Naturligtvis är det nödvändigt att i det sammanhanget göra en grundlig studie av lönsamheten. Projektutredningen kan stå för att lönsamheten hos Stålverk 80 inte kommer att bli sämre än hos konkurrerande verk som byggs vid samma tid, under förutsättning att dessa verks priser tillåts anpassa sig till den faktiska kapitalkostnaden. Och det är ju inte minst i det här sammanhanget som vi har begärt att få de jämförande kostnadsanalyserna beträffande motsvarande projekt i andra länder. Vi förväntar, som jag har sagt, att få in detta material i början på nästa år, någon gång i februari månad. Herr talman! Det är i och för sig inte fråga om någon dramatisk omläggning av själva ämnesverket. Det är oförändrat i fråga om layouten. Det nya är kopplingen till valsverken. Dessa valsverk har i sin tur kommit in i diskussionen, närmast genom det beslut om ämnesverket som riksdagen har fattat. Det är klart att det ligger en ökad styrka för projektet Stålverk 80 i den uppläggning som vi kan vänta oss under den fortsatta prövningen. Men vi har avstått från att göra andra uttalanden i dag än att vi förväntar oss att få in materialet samt att regeringen efter sin prövning kommer att förelägga riksdagen sin syn på förslaget i det skick som det då har. Jag har med detta velat ge min syn på problemet, och jag hoppas att jag också har svarat på de frågor som herr Burenstam Linder har ställt om kostnaderna och hur vi i dag ser på möjligheterna till samarbete med andra företag.

Men jag vill än en gång åberopa direktör Johan Åkerman i Grängesbergsbolaget, som i sitt uttalande i Svenska Dagbladet menar att den internationella konjunkturnedgången är den djupaste under efterkrigstiden. Det upplever Grängesbergsbolaget, det upplever stålindustrin ute i Europa och runt om i världen. Det är inte märkligt att det drabbar NJA och drabbar företaget hårt. Men tillåt mig ändå uttala en förhoppning om en förändrad situation för NJA:s vidkommande i samband med en konjunkturuppgång som vi hoppas kommer under nästa år.

Det är riktigt att vi med hänsyn till Norrbotten inte motsatte oss idén att man skulle göra en satsning, affärsidén i sig själv kunde det finnas fog för. Men det hade — jag upprepar det — med hänsyn till Luleåregionen och Norrbotten varit bättre om man redan från början tagit fasta på vårt krav att man skulle söka kontakt med annan sakkunskap för att få bättre ordning i själva projektet. Sedan har vi frågan om kapitaltillgången och de krav som det utvidgade stålverksprojektet kan komma att ställa. Till att börja med har jag inte fått riktigt klart för mig huruvida industriministern håller med om att om man ser på stålverksdelen för sig själv är kostnaderna för den enligt de planer som nu föreligger uppe i drygt de 7 miljarder som jag i februari angav och som industriministern då ironiserade över. Vidare sade industriministern i sin redogörelse här att krav kommer att ställas på kapitalmarknaden på 1,2 miljarder om året. Men det blev inte klarlagt om industriministern då menade vad han faktiskt sade, att det är kapitalmarknadskraven som är så stora — alltså upplåningsbehovet på kapitalmarknaden — eller om han menade att det är de samlade anspråken på pengar för att förverkliga planerna som uppgår till 1,2 miljarder.

Herr talman! Efter industriministerns långa och utförliga svar med anledning av mitt tidigare inlägg här i debatten måste jag konstatera att Rune Johansson väl ändå har framträtt som den främste och starkaste kandidaten till finansministerposten. Den grundläggande förutsättningen för att bli en framgångsrik finansminister och sitta ett antal årtionden här i landet är tydligen att vara en otrolig optimist, en överoptimist. Det är precis vad industriministern gav intryck av i detta inlägg, inte minst när han bollade med de olika siffrorna. Som bassiffra tog han investeringarna i näringslivet i år och det är, som herr Burenstam Linder sade, uppenbarligen bruttosiffran han nämner. Nettosiffran ligger 10 miljarder kronor lägre och uppgår till ca 15 miljarder kronor. Det ger en helt annan bild av läget. Dessutom sade industriministern att energin — atomkraftsutbyggnaden, oljeraffinaderierna och allt detta — av de samlade investeringarna tar ca 8 96 per år. Jag har förstås sett andra siffror som ligger på ungefär 10 96, men det må vara hänt. Detta är emellertid den procentandel som dessa investeringar har i dag. Men satsningen på atomkraften accelererar för varje år på grund av det stora program som är beslutat och tar alltså ganska snart i rullande takt i anspråk en mycket större procentandel än dessa 8-10 96. Dessutom säger industriministern att Stålverk 80-projektet skulle ta ungefär 5 96 av de samlade nettoinvesteringarna. Där får jag återigen åberopa Per Sköld. När industriministern säger att projektet kostar 1 200 milj.kr. om året, säger Statsföretags chef Per Sköld att det kostar nog 2 000 milj.kr. När industriministern säger att detta tar 5 26 av de samlade investeringarna, säger Per Sköld att det tar 10 96. Jag skall inte försöka upphöja mig till något slags domare och tala om vem som är mest vederhäftig, industriministern eller Statsföretags chef, men låt oss säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Då får vi en helt annan bild av anspråken på kapitalmarknaden. Kvar står den utomordentligt oroande situation som resten av företagen i Statsföretagsgruppen måste hamna i och kanske framför allt de mer skräckblandade utsikterna för det övriga näringslivet när det gäller möjligheter till investeringar i fortsättningen. Vår svenska kapitalmarknad är nämligen ingen amerikansk kapitalmarknad. Den bygger på ett folk på 8 miljoner människor och den är begränsad. Våra upplåningsmöjligheter i utlandet är snart uttömda. Vi kan inte utan vidare låna flera tiotal miljarder kronor till. Med en statlig svensk borgen kanske det går, men så hanterar man inte sådana här saker. Fortfarande har jag inte fått svar på frågan hur ni tänker klara finansieringen. Det svar som Rune Johansson gav var inte något svar över huvud taget på den frågan — han bara anförde vissa siffror och förhoppningar om att detta skulle ordna sig bl.a. genom bostadsbyggandets minskade anspråk på kapitalmarknaden, vilket jag själv var inne på. Med förlov sagt tycker jag, herr talman, att detta är något slags sjörövarfilosofi: det svenska statsskeppet seglar på en vid, tom ocean och hoppas att det plötsligt skall dyka upp något guldskepp som man kan kapa och därmed förbättra kapitalsituationen. Men det blir inte så. Det dyker inte upp några guldskepp på 1970-talet. Vi står inför den bistra verkligheten att kapitalmarknaden och upplåningsmöjligheterna i utlandet inte räcker till. Och vilka drabbar det värst? Industriministern säger i svaret att den svenska industrin inte ser något hinder att gå in i detta projekt. Nej, det är möjligt, men detta gäller den verkligt stora, svenska multinationella industrin. Jag har sagt att företag i Statsföretagsgruppen säkerligen ser med skräck på den här utvecklingen, därför att det inte blir mycket kvar åt dem. Industriministern räknar med att hälften av den aktiva investeringssatsningen till Statsföretagsgruppen skulle kunna komma de övriga företagen till del. Jag tror att den siffran är oerhört överoptimistisk. Jag tror inte ens att det blir 10 926, men den uppskattningen får ju stå för min räkning. Över huvud taget tycker jag att dessa investeringsfrågor som har att göra med Statsföretag, atomkraftssatsningen och övriga jättesatsningar inom en tioårsperiod, med de anspråk på kapitalmarknaden som de kommer att medföra, för första gången borde föranleda en rundabordskonferens. Visserligen har regeringen varit i det närmaste allergisk mot rundabordskonferenser, sannolikt därför att man inte vill blanda in oppositionspartier och fackliga organisationer, men här borde ni ha en rundabordskonferens alldeles för er själva, en rundabordskonferens där industriministern, Statsföretags chef Per Sköld och Krister Wickman var med och där ni analyserade dessa saker ordentligt, inte minst genom att lyssna till vad riksbankschefen Krister Wickman har att säga. Jag tror att det vore mycket nyttigt att man gjorde så. Jag återkommer till detta att den svenska industrin möjligen kan gå in i detta projekt. Det gäller de allra största företagen, de multinationella företagen. Dessa måste se till sina intressen och om det kan vara förenligt med dem att medverka. Om det är så vet jag inte — det kommer väl utredningen att visa. Men hur går det för de svenska småföretagen? Företagen i Statsföretagsgruppen kommer tydligen på svältkost, men detta gäller i ännu högre grad de mindre och medelstora företagen i den privata industrin. Dessa företag tycker jag att man bör ta med i bilden även i sådana här sammanhang. Jag tycker att industriministern har all anledning att försöka slå vakt om dessa företag. Jag frågar än en gång: Vilket utrymme på kapitalmarknaden kommer att stå till deras förfogande för högst nödvändiga investeringar? AP-fonden kan vi på en gång saklöst föra bort ur diskussionen. Jag tycker att det är bra och riktigt att industriministern inte försökt att dra in den i detta sammanhang. Där finns uppenbarligen inte särskilt stora möjligheter. Jag återkommer till något som jag sade tidigare och som industriministern inte svarat på. För att Sveriges riksdag skall ha möjlighet att göra den allvarliga och nödvändiga analysen av dessa jätteprojekt måste regeringen när den enligt industriministerns löfte återkommer till vårriksdagen med Stålverk 80-projektet presentera en övergripande finansplan för hela det samhällsekonomiska komplexet i de här sammanhangen och även en detaljplan. Jag vill fråga om industriministern är beredd att tillmötesgå detta mycket väsentliga krav. Sedan har jag, herr talman, anledning att med några få ord uppehålla mig vid vad industriministern sade om återremissen i våras till näringsutskottet. Industriministern sade att exakt samma material presenterades för näringsutskottet som för regeringen. Detta är fel, herr talman. Eftersom jag har suttit i näringsutskottet hela tiden och eftersom det var jag som stod i den här talarstolen och begärde återremiss har jag möjlighet att tala direkt i den här frågan. Anledningen till att vi begärde återremiss var att det i dagspressen, i veckotidningar och på andra håll förekommit en rad uppgifter om detta projekt som vi i näringsutskottet inte hade haft en aning om. Vi blev lindrigt sagt uppretade och förtörnade över en sådan behandling, den saken omvittnade vi mycket ordentligt den gången. Det fanns flera anledningar till att vi begärde återremiss, men detta var huvudanledningen. Vi hade alltså inte till vårt förfogande haft samma material som regeringen haft, och vi begärde återremiss för att få det. Då fick vi det, och näringsutskottets ordförande sade: ”Det kunde ni väl ha fått om ni begärt det.” Det skall inte gå till så i svenska riksdagsutskott. Där skall hela materialet fullödigt och hundraprocentigt presenteras för ledamöterna. Man skall inte behöva ana sig till var det finns luckor och springa till ordföranden och fråga om man möjligen kan få litet mer information. Men det var den historien. Jag gnölar inte över gammalt, utan jag ser framåt. Vad jag nu ser fram emot är den övergripande finansieringsplanen, som jag hoppas skall komma. Men hur det skall kunna klaras med tre valsverk har jag, herr talman, ytterst svårt att begripa. Finansieringsfrågorna är fortfarande utomordentligt vanskliga, för att inte säga — med dagens belysning — olösliga.
Herr talman! Det borde väl ändå vara möjligt att genomföra denna debatt utan att missförstå varandra. Jag sade att näringsutskottet fick ärendet återremitterat. Vi reste motstånd mot det, men riksdagen biföll återremissyrkandet. Näringsutskottet hade haft tillfälle att ta del av samma material som regeringen vid sin bedömning. Detta var vad jag sade. Nu säger herr Sjönell att utskottet efter återremissen fick exakt samma material och det är ju ingenting annat än vad jag sade. Detta material föranledde alltså näringsutskottet att komma tillbaka till riksdagen och föreslå att anslaget skulle beviljas. Sedan var det ju så, herr Burenstam Linder och herr Sjönell, att herr Sjönell förde in i debatten också frågan om kostnaden för utbyggnaden av vår energiproduktion, framför allt kärnkraft. I det läget måste jag åberopa de totala siffrorna för investeringar i såväl industrisom energiproduktion och motsvarande. Statistiken redovisar industriinvesteringarna till 15 miljarder kronor, men de totala investeringarna — om jag nu kommer ihåg siffrorna rätt, jag gör den reservationen eftersom jag inte har tillgång till statistiken just nu — inkl. kärnkraftsutbyggnad, vattenkraftsutbyggnad, oljekraftverk m.m. ligger på 25 miljarder kronor. När herr Sjönell tar in energiproduktionens utbyggnad i bilden och säger: ”Vad kommer inte detta att kräva i form av investeringskapital?” är det ju ganska rimligt att jag måste peka på den totala siffran som är 25 miljarder. Enligt de beräkningar som gjorts i industridepartementet blir då de närmaste årens kostnad för energiinvesteringarna — om jag får förenkla begreppet till det — 8 96. Jag har velat ta fram denna siffra även med tanke på den allmänt pågående energipolitiska debatten, där centern nu har infört kostnadsproblemet som en mycket viktig faktor. Jag kan i detta sammanhang säga att motsvarande siffra för den relativa andelen av vår utbyggnad av energiproduktionen för exempelvis år 1952 var 9 96. Siffran har i mellantiden fluktuerat litet och pendlat mellan 9 och 7926, men med de beslut vi har fattat på det energipolitiska området ligger den nu vid 8 96. För att då få en jämförelse mellan denna siffra på 8 26 och kostnaden för stålverket plus de två valsverken använder jag mig av samma underlag, och då blir det 5 96. Men det är riktigt som herr Burenstam Linder säger att om man enbart avser industriinvesteringarna och de 15 miljarder kronor som var fjolårets investeringar blir siffran där 8 96. Detta tycker jag borde ha framgått av mitt resonemang och mitt försök att så långt det är möjligt redovisa de uppgifter man här efterlyst. Man frågar också om det kommer att finnas utrymme för dessa investeringar. På grund av de minskningar i investeringarna som kan förutses inom ett par viktiga områden — bostadsbyggandet och skogsindustrin — borde det finnas ett sådant utrymme. Jag säger detta utan att i dag kunna presentera en sådan långtgående kalkyl. Vi skall så långt möjligt försöka att göra en analys av de närmaste årens förväntade utveckling också på detta område. Jag vill sedan ta upp frågan om vad jag har menat med de 1 200 miljonerna, dvs. om detta är det utrymme vi behöver i fråga om kapitalanskaffning. Jag har under hand velat säga till herr Burenstam Linder att den totala kostnaden för de projekt jag nu uppehållit mig vid uppgår till 1 200 milj.kr. per år under en tioårsperiod uttryckt i 1975 års penningvärde och med beaktande av att däri ligger varken rörelsekapital eller räntekostnader. Så långt kan vi alltså vara överens. En del av detta kommer då att finansieras via budgeten på samma sätt som när vi 1974 tog beslutet om Stålverk 80. Det angavs då att ett aktietillskott på 1 miljard 50 milj.kr. till stålverket borde komma i fråga, varav riksdagen anslog 700 miljoner och Statsföretag tog på sig 350 milj.kr. Jag förutser att om regeringen kommer att presentera förslaget i dess utvidgade form, kommer vi att föreslå riksdagen anslag över budgeten i form av såväl aktieägartillskott — ägarkapital — som en utvidgad ram för lokaliseringslån, också det taget över budgeten. Vi kommer naturligtvis också att i övrigt söka presentera en finansieringskalkyl för de totala projekten. Vi lägger då in i beräkningen att om vi samverkar med Krupp om ett valsverk och med Stora Kopparbergs Bergslags AB om ett annat så är det fråga om de gemensamma ansträngningarna att få fram kapital. I fråga om Stora Kopparbergs Bergslags AB har vi åtminstone preliminärt diskuterat ett 50 — 50-förhållande. I fråga om Krupp har vi i den preliminära diskussionen gått ut ifrån att vi skall svara för 55 96 under det att Krupp skall svara för 45 96. Jag kan i dag inte i detalj redovisa en finansieringskalkyl, jag har nu bara velat beröra dessa förhållanden. Herr Burenstam Linder säger i inledningen av sitt andra anförande att det var riktigt att moderaterna inte ville motsätta sig projektet med Stålverk 80, utan anslöt sig till det, och att det var av hänsyn till Norrbotten. Ja, det är i och för sig en idealistisk tanke och en välgörenhet mot Norrbotten. Men skall det betraktas som så? Gjorde man inte även i den moderata riksdagsgruppen ett försök till analys av projektet, dess möjligheter i fråga om lönsamhet, avkastning, dess effekter i fråga om sysselsättning osv.? Det var ju vad vi försökte göra, när vi kom fram till det positiva resultatet. Jag är övertygad om att man inom den moderata riksdagsgruppen också gjorde en motsvarande bedömning. Nu är det inte så, jag vill upprepa det, att jag försöker krypa bakom riksdagen och näringsutskottet. Jag bara hänvisar till förhållandet att näringsutskottet hade samma materialunderlag för bedömningen av sina ställningstaganden som regeringen hade. Jag har klart angett att uppgifterna om de kostnadsberäkningar som NJA-ledningen och projektgruppen nu har kommit fram till presenterades för oss ungefär i månadsskiftet september-oktober. Det är först då jag fick de siffror med vilka vi nu rör oss. I fråga om möjligheten av ett tredje valsverk säger jag bara att jag utesluter inte att vi i en diskussion om den fortsatta planeringen och utbyggnaden av svensk järnoch stålindustri på handelsstålssidan kan komma in i en diskussion om ett tredje valsverk, eftersom jag vet att Grängesbergsbolaget har en sådan plan liggande. Man har emellertid haft svårigheter att få fram tillräckligt kapital. Och när jag nu har åberopat uttalanden från VD i Grängesbergsbolaget, Johan Åkerman, som ställer sig positiv till en samverkan mellan staten och Grängesbersgbolaget, förväntar jag mig att man i den här diskussionen kan komma in på ett sådant projekt. Då får vi naturligtvis bedöma om det är möjligt att genomföra det inom den tioårsram som vi nu preliminärt har tänkt oss, eller om vi får förlänga denna utbyggnadsplan ytterligare ett par år för att klara också den uppgiften. Avgörande blir ju hur vi mäter möjligheterna att åstadkomma en lönsamhet också i ett utbyggt valsverksprojekt som — jag vill gärna framhålla det redan nu — inte på något sätt konkurrerar med vare sig Luleåeller Gävleprojektet. | Frågan om en delegation som skall följa utvecklingen har förts fram två gånger nu, och jag ber om ursäkt för att jag inte svarade på den i mitt förra inlägg. Personligen har jag sett det som mycket viktigt att näringsutskottet blir i tillfälle att följa den fortsatta utvecklingen. Jag har tagit initiativ till att näringsutskottet skulle få en redovisning av det f.n. befintliga materialet från NJA:s projektledning. Om jag inte är fel underrättad har en sådan sammankomst förevarit i dag. Jag förmenar att det är riktigt att näringsutskottet också kan fortsättningsvis följa frågan och att initiativet inte behöver tas från industriministern utan att utskottet självfallet skall ha både rätt och anledning att påkalla sådan information från projektledningen. Det skulle vara av stort värde. I fråga om att följa de samhällsekonomiska konsekvenserna kan jag meddela — i den mån som herr Sjönell avser att studierna bör omfatta vad som händer i anslutning till hela denna utbyggnad — att ett sådant uppdrag har givits åt utvecklingsoch forskningsgruppen ERU.

Den preliminära uppgift vi hade då var att en sådan uppdelning skulle medföra ökade kostnader på flera hundra miljoner kronor. Jag förmodar att det var mot den bakgrunden som herr Svanberg gjorde uttalandet och att det enbart skulle vara i ett likviditetsmässigt besvärligt läge som projektet skulle skjutas framåt i tiden med olägenheterna av denna merkostnad som följd. Nu har frågan kommit i ett helt annat läge när vi parallellt med diskussionen om stålämnesverket diskuterar också valsverksutbyggnader.

Personligen kommer jag - åtminstone är det min preliminära ståndpunkt — att avvisa tanken på att nu lämna bidrag till NJA för att täcka förlusterna. Det är Statsföretags uppgift att inom ramen för sin koncernfunktion söka att balansera vinsterna och förlusterna i de skilda företagen. Blir påfrestningen för stor för Statsföretag, får naturligtvis ägaren medverka till att skaffa fram det nödvändiga kapitalet, men det behöver inte ske i form av bidrag som täcker förlusterna. Det är ett likviditetstillskott som i den situationen kan komma att bli nödvändigt. I övrigt får förlusterna i dotterbolagen balanseras på det sätt som hittills har skett. Vi har självfallet att pröva denna framställan från Statsföretag. Denna fråga blir också föremål för regeringens prövning i det budgetarbete som nu pågår och så småningom — om vi beslutar att lägga fram ett förslag för riksdagen — presenterad i budgetsammanhang.

Herr talman! I ett par omgångar har industriministern sagt att näringsutskottet i samband med återremissen hade till förfogande exakt samma material som regeringen. Jag har för min del redan gjort den invändningen att om det är fallet, är det en dålig regering som inte sett till att den haft ett bättre material till förfogande än vad detta visat sig vara.

Är det verkligen så att herr Svanberg har talat om det i näringsutskottet? Har industriministern talat om det i debatterna här i riksdagen? Vill herr Svanberg, som står här i kammaren, nicka instämmande om det verkligen är så att han talat om det i näringsutskottet? Nej, det har han inte gjort. Jag vill alltså förstå detta så, men industriministern får väl kommentera det, att man inte har redovisat detta för riksdagen tidigare och kanske av en slump eller av misstag plötsligt i denna pressrelease talar om att man i april 1975, vilket alltså var före den förnyade genomgången i näringsutskottet, hade beställt en fördjupad projektering. Sedan har vi finanserna. Industriministern har varit älskvärd och svarat på en serie frågor som jag och herr Sjönell ställt, men fortfarande har jag inte fått något klart besked om hur det är med själva stålverksdelen i projektet. Är det så att den kommer att kosta, vilket jag har hört, 7,3 miljarder, alltså ungefär den siffra som jag angav i februari och som industriministern då ironiserade över? När det gäller finanskalkylen har vi fått reda på att finansieringen skall ske till icke oväsentlig del över budgeten. Eftersom socialdemokrater alltid framställer krav på totalfinansiering av alla utgifter och eftersom det vanligen brukar innebära att man ökar löneskatten, vill jag fråga: Avser man nu att införa en Stålverk 80-löneskatt? När det gäller information om § 32-utredningen, något som beräknas kosta 50 milj.kr., vill man ju höja löneskatten med 0,05 96 bara för det ändamålet. Här rör det sig om mycket mer än 50 milj.kr., och då inställer sig mot bakgrund av de uppgifter jag har fått en förnyad fråga: Avser man som ett led i de ständiga strävandena efter totalfinansiering att införa en särskild Stålverk 80-löneskatt? Sedan finns det när det gäller finansieringen ett problem som blivit alltför litet uppmärksammat och som kanske i dagsläget ändå bör påpekas: Om det visar sig att detta stålverk får svårigheter och staten måste gå in på många olika sätt med subventioner, vad kommer då att sägas i det handelspolitiska umgänget med andra länder? Har ni tänkt på det? NJA är ju en så liten del att det spelar liksom ingen roll i sådana här sammanhang att där förekommit en hel del statliga subventioner. Man kan dessutom i allra högsta grad motivera dem som regionalpolitik. Sådana subventioner är ju tillåtna enligt våra internationella förpliktelser. Men det här är ett affärsmässigt projekt av helt annan omfattning. Om det blir svårigheter här och man blir tvingad att gå in med stora statliga subventioner, undrar jag om inte våra handelspartner kommer att protestera. När det gäller finanserna har vi också fått höra att de 1,2 miljarderna om året var en belastning på kapitalmarknaden och tänkta totalkostnader. Men som industriministern sade hade man inte här räknat in rörelsekapital och inte heller ränta. Den som sätter sig ned och gör litet beräkningar, i huvudet, av vad räntan på detta kommer att belöpa sig till finner att det blir synnerligen betydande belopp, flera miljarder kronor. Vi kanske redan här är uppe i närheten av 20 miljarder kronor i stället för 12. Då är vi inte så långt ifrån det som herr Sjönell påminde om att Statsföretags chef har talat om i det här sammanhanget, nämligen investeringar på kanske 25 miljarder kronor. Sedan är det då fråga om vad moderaterna skrev och inte skrev i sin ursprungliga motion. Jag har vår motion om Stålverk 80 framför mig. Där anförde vi: ”Tidsmässiga eller resursmässiga begränsningar gör att vi” — alltså moderaterna, eller vilket oppositionsparti som helst — ”inte har ens tillnärmelsevis samma möjligheter att göra erforderliga ingående självständiga bedömningar och analyser. Det är att ställa orimliga krav på ett oppositionsparti att det skall — på samma sätt som en regering — kunna ta ansvaret för en satsning av skattebetalarnas pengar av denna storleksordning. Vår granskning — och därmed också vårt ansvar — måste därför rimligen begränsas till mera översiktliga bedömningar av det material som ställts till riksdagens förfogande och i hög grad bygga på förtroende för de experter som berörda statsföretag — NJA och Statsföretag AB -— anlitat.” Vi har inte något industridepartement eller liknande. Vi ger inte några order till en stab av experter att utreda. Vår situation är alltså en annan. Jag skulle vilja säga, på ett mer ideologiskt plan, till industriministern att detta förhållande kanske är en av anledningarna till att vi anser att den politiska beslutsprocessen inte är så lämplig när det gäller sådana här direkta företagssatsningar utan att det bör vara en annan typ av bedömningar. Det är också mot den bakgrunden som vi nu har framfört kravet på att det skall tillsättas en delegation. Jag vet att näringsutskottet gör ett förtjänstfullt arbete och försöker följa de här frågorna, men vi skall vara medvetna om att näringsutskottet har en lång rad andra arbetsuppgifter. Vi skall också vara medvetna om att det uppenbarligen inte är så lätt för ledamöterna i näringsutskottet — så som det hittills varit möjligt att bedriva arbetet där — att fullständigt känna till vad som händer. Man har ju inte den löpande kontakten med det planeringsarbete som försiggår. Jag undrar om erfarenheterna inte är sådana att industriministern borde försöka fundera närmare på att tillsätta en delegation, så att det inte blir så — jag upprepar det — att riksdagen någon gång i april, under en i övrigt hårt ansträngd riksdagssession, får sig ”pålangad” en ganska tunn proposition. Så har det ofta gått till tidigare i sådana här sammanhang. Det får inte bli så att näringsutskottet tvingas att, på kort tid och under i övrigt stor arbetsbelastning, försöka bilda sig en uppfattning. Under dessa perioder har också partierna en mängd andra ting att syssla med än att skriva motioner i den här frågan. De riksdagsmän som inte tillhör näringsutskottet får inte heller — om det går så snabbt som tidigare — möjlighet att göra någon genomgripande bedömning innan de så småningom skall trycka på sina voteringsknappar. Det är därför det skulle behövas en sådan delegation som jag talar om.

Herr talman! Som ledamot i näringsutskottet är jag nästan rörd över det mycket stora förtroende som industriministern nu visar näringsutskottet — och som han avser att i fortsättningen visa även i konkret handling. Det är bara det att förtroendet för näringsutskottet — i varje fall dess icke-socialistiska del — inte var lika stort när vi begärde återremiss. Det är om det en del av den här debatten har handlat. Det är möjligt att det uppstått ett missförstånd mellan Rune Johansson och mig i det här sammanhanget. Jag angav huvudanledningen till att vi begärde återremiss, nämligen att det i massmedia hade förekommit en mängd uppgifter som vi inte hade haft tillgång till. Det gjorde att vi var upprörda och det var bl.a. av den anledningen som vi begärde återremissen. När Rune Johansson — för andra eller tredje gången — säger att näringsutskottet hade tillgång till exakt samma material som regeringen, i varje fall på sommaren eller försommaren, är det visserligen i och för sig riktigt. Men någon tillgång till detta material hade vi verkligen inte haft, om industriministerns mer eller mindre frenetiska ansträngningar att förhindra återremissen hade lyckats. Det är bara ett enkelt konstaterande. Men det är fortfarande sådant som har hänt i det förflutna. Det finns ingen anledning att nu bråka om det, bara att konstatera hur det gått till. Viktigare är att se framåt, och jag återkommer till det. Det är de otroliga anspråken på kapitalmarknaden för de av regeringen presenterade och nu av oss diskuterade gigantiska projekten som gör att en betydande oro har uppstått och uppstår inom näringslivet, framför allt inom de privata företagen. Men jag föreställer mig att, som jag sagt tidigare, lika stor oro har uppstått bland de företag utom NJA — med Stålverk 80 —- som tillhör Statsföretagsgruppen. Industriministern nämner återigen siffran 8 96 av industriinvesteringarna inkluderande atomkraftutbyggnaden, oljeraffinaderierna etc., och det är väl riktigt att dessa investeringar i dag motsvarar en andel av ungefär 8—-10 96. Men jag upprepar än en gång att med en accelererande utbyggnad av atomkraften stiger denna andel. Det är också kostnaden för atomkraftens utbyggnad som stiger mest, upp till en nivå som vi finner orimlig i förhållande till de övriga kraven på kapitalmarknaden. Jag har dessutom sagt att Per Sköld menar att stålverksprojektet kommer att ta 1096, inte 5 26 av investeringsutrymmet. Herrarna får väl tvista om vem som har rätt, men att andelen ligger över 5 96 är jag alldeles övertygad om. Jag återkommer, som jag hoppas för sista gången, till motsättningen i bedömningen av resurserna på kapitalmarknaden respektive upplåningsmöjligheterna utomlands. Industriministern säger i sitt senaste inlägg, hänvisande till att bostadsbyggandet ställer mindre krav på kapitalmarknaden och till att skogsnäringen på grund av virkesbrist inte kommer att kunna ta i anspråk samma stora investeringsvolym som tidigare, att han hoppas att de jättelika investeringar som vi talat om skall kunna klaras. Men, herr talman, det är väl ett orimligt dåligt underlag att utgå från för ett samhälle och för en regering att industriministern har förhoppningar om att allt skall reda sig. Jag tror att industriministern — det vill jag i rättvisans namn säga — också lade till att han hoppades att kunna prestera något slags kalkyl. Då hoppas jag - om också jag skall uttrycka en förhoppning — att vi skall kunna förena oss i bedömningen att det är nödvändigt med en övergripande samhällsekonomisk kalkyl och en detaljkalkyl över stålverksprojektet. Jag vill därför, herr talman — också här som jag hoppas för sista gången i denna debatt — återkomma till den obesvarade frågan: Hur skall det gå för de mindre och medelstora företagen, som alltid är strykpojkarna i detta sammanhang och som under resten av 1970-talet behöver större investeringsvolym till sitt förfogande för att kunna överleva än de någonsin gjort tidigare?

Beslutar vi om dessa stora investeringar, kan man också räkna med att ungefärligen 70 96 av kostnaderna kommer att utgöras av beställningar till svensk industri, till svenska byggnadsföretag osv. Det kommer i och för sig att ge ett tillskott till orderingången hos åtskilliga mindre och medelstora företag. Jag skulle också vilja säga att de stora företagen — som ju inte står i motsättning till mindre och medelstora — ger underlag för tillkomsten av åtskilliga mindre och medelstora företag i en längre gående förädlingsprocess m.m. Därför kan i varje fall inte jag se att ett beslut om de här stora investeringarna kan få till konsekvens att man därmed krymper utrymmet och försämrar möjligheterna för de mindre och medelstora företagen. Herr Sjönell har, som många andra talare i de här debatterna, framhållit att det borde vara möjligt att satsa kapitalet på många andra investeringsprojekt i stället för på de här stora projekten. Till det vill jag säga nu, som jag har sagt tidigare, att det gäller ju att ha de projekten, en produktion kring vilken man skall skapa företag och bereda sysselsättning. Enligt min bedömning kommer vi framöver också att ha råd till att bygga upp nya företag inom den gruppering som herr Sjönell nu i så hög grad gör sig till tolk för. Låt mig sedan säga att herr Sjönell och herr Burenstam Linder får väl ändå bli överens om hur det förhöll sig med det material som näringsutskottet hade till förfogande vid sin bedömning. Jag har sagt att efter återremissen — jag går inte in i historien om hur återremissen skedde, jag bara noterar den — hade näringsutskottet tillgång till samma material som regeringen. Och herr Sjönell har två gånger i debatten här sagt att så var förhållandet. Beträffande den stora finansieringsfrågan får vi tillfälle att återkomma till den. Det är ju inte i dag fråga om att ta ett beslut om vare sig stålverket eller valsverksutbyggnaden. Jag har i mitt interpellationssvar sagt att vi bör ha möjligheter — om allt går bra — att efter februari månads utgång för riksdagen redovisa ett mera fullständigt material. Därför är det lite väl mycket begärt att jag nu skall presentera en färdig kalkyl, liksom en utförlig finansieringsmodell. Jag har velat hänvisa till vårt förslag hur finansieringen skulle ske när riksdagen 1974 tog beslutet om stålverksprojektet, och jag kan således tänka mig att man i stort sett följer samma uppläggning. Det är min personliga bedömning nu.

rörelsekapital och förväntade räntekostnader i 1975 års penningvärde. Om jag tar bort rörelsekapital och räntekostnader ligger summan vid ungefär 7,3 miljarder. Får jag sedan säga till herr Burenstam Linder att den presskonferens som hölls den 16 oktober var NJA-styrelsens presskonferens, där projekteringsgruppen för Stålverk 80 presenterade det projekt och de kostnader som man då hade kommit fram till. Kommunikén var utformad av NJA-styrelsen. Jag hade således inte med den utformningen att göra. Nu kan det sägas att industriministern deltog i presskonferensen. Ja, jag deltog i slutet av denna presskonferens. Efter en och en halv timma - om jag kommer ihåg det riktigt — blev jag tillkallad därför att man ville ställa några frågor till mig om hur jag bedömde projektet i detta nya läge.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en sak, nämligen huruvida näringsutskottet har haft tillgängligt samma material som regeringen. Industriministern har sagt att så är fallet, men kvar står faktiskt ändå denna fråga. Ledningen för Stålverk 80 — alltså NJA-ledningen — hade nämligen beslutat om en annan projektering i april 1975. Herr Svanberg är med i styrelsen för NJA och herr Svanberg är ledamot av näringsutskottet — han är dess ordförande. Då måste ju frågan ställas till både Rune Johansson och Ingvar Svanberg. Till Rune Johansson: Kände inte statsrådet till att man i NJA hade bestämt sig för en sådan fördjupad projektering? Det är en uppgift som inte har lämnats av statsrådet tidigare. Och i så fall: Om statsrådet inte kände till det, anser jag det vara skräp! Om statsrådet kände till det, är det en falskhet att säga att de borgerliga representanterna i näringsutskottet hade tillgång till samma material som regeringen! Så är det ju inte. Regeringen måste ha känt till att detta mycket viktiga beslut hade fattats utan att meddela det. Och till Ingvar Svanberg blir frågan onekligen: Har herr Svanberg som ordförande i näringsutskottet icke till utskottet meddelat det beslut som han har varit med om att fatta i styrelsen för NJA?
Herr talman! Industriministern uttrycker ytterligare optimism, och det är ju bra. Den här gången gäller optimismen småföretagens möjligheter i fortsättningen, på en kapitalmarknad som verkar att ganska snart bli obefintlig. Som stöd för sin optimism säger industriministern att småföretagen kommer att få göra en väldig mängd leveranser i samband med Stålverk 80. Ja, det är möjligt att en och annan underleverantör får order och tillfälle till leveranser, men normalt levererar Sveriges mindre och medelstora industrier synnerligen litet grejor till de svenska valsverken, i varje fall under deras uppbyggnadsskede. Sedan säger industriministern, när jag uttryckt farhågor för att de mindre företagen skall komma på verkligt undantag då det gäller deras möjligheter att investera i en högst nödvändig utbyggnad under resten av 1970-talet för att de skall kunna överleva, att han tror — förra gången hoppades han, men nu tror han! — att de statliga institut som finns för att hjälpa mindre företag med kapitalinvesteringar, han tänker väl då på Industrikredit och liknande, skall finansiera småföretagen. Men snälla Rune Johansson, det är ju inte det som saken gäller! Hela denna debatt har rört möjligheten att få ett utrymme på kapitalmarknaden, och det blir inte en enda krona mera till det, även om vi här i riksdagen skulle besluta om tio nya finansieringsinstitut. Knuten är hur befintliga finansieringsinstitut skall kunna få de ökade medel, exempelvis från AP-fonden, som är erforderliga i det här sammanhanget, något som jag ifrågasätter om det kommer att bli möjligt. Industriministern yttrade om hela det här projektet också att jag i en tidigare replik skulle ha sagt att man borde ha satsat på alternativ i stället.

Den frågan kommer att ställas, herr industriminister, på grund av den gigantiska satsning det här rör sig om. Men jag sade inte att jag fordrar ett sådant alternativ i stället för Stålverk 80. Den här diskussionen om återremissen tycker jag egentligen är ganska obehövlig, för fakta finns ju i målet, därtill i riksdagens protokoll. Industriministern menar att näringsutskottet efter återremissen hade tillgång till materialet, och det är riktigt. Men jag säger än en gång att om industriministern, som stod här i riksdagen och talade om ansvar för riksdagens ledamöter — underförstått att vi icke-socialistiska ledamöter av näringsutskottet icke kände något ansvar, eftersom vi begärde återremiss — hade lyckats i sina föresatser, då hade vi inte kunnat bedöma hela materialet. Herr Burenstam Linder har ställt upprepade frågor om beslutet om fördjupad projektering av Stålverk 80. Som ledamot av näringsutskottet vill jag svara att jag inte har hört talas om det. Det är möjligt att jag varit borta från något utskottssammanträde och att mina kolleger inte har underrättat mig om ett sådant beslut, men det vore egendomligt i så fall.
Herr talman! Vi skall väl inte fortsätta den här debatten hur länge som helst, men jag tycker ändå att jag måste bemöta ytterligare ett par påståenden. Jag skall inte upprepa resonemanget om vilket material ni hade eller inte hade; jag har bara noterat att ni hade samma underlag i näringsutskottet och kom till samma resultat som regeringen i er bedömning, nämligen att tillstyrka fortsatta anslag till Stålverk 80.

Det är klart att de här två åtgärderna, som båda under hand godtagits av regeringen i fråga om utredningsarbetet, kan föranleda en ändring av projekt Stålverk 80. En i viss mån annan uppläggning kan komma i fråga, framför allt när det gäller den valskapacitet och utrustning som skall till omedelbart efter själva ämnesstålverket, och då måste naturligtvis projektgruppen kunna göra en sådan här studie. Vi är ju inte framme vid något förslag, och regeringen bör väl ändå ha möjlighet att låta genomföra sådana studier som eventuellt kan leda fram till en presentation också av nya förslag.

Det är väl ganska naturligt att man avvaktar genomförandet av en sådan fördjupad studie innan man presenterar ett material för en allmän diskussion och för regeringen redovisar de konsekvenser som detta kan få.

Jag hann inte svara på en fråga som herr Burenstam Linder tog upp i ett av sina anföranden. Det gällde den internationella reaktionen. Principiellt vill jag bara svara att såvitt jag känner till är det allmänt godtaget i de internationella sammanhangen att man från regeringarnas sida går in i projekt som har lokaliseringseller etableringspolitisk karaktär. Jag kan inte se att framför allt stålämnesprojektet bör ge anledning till någon annan reaktion från omvärlden än vad vi hittills har fått del av.
Herr talman! Som jag sade när jag tog upp de internationella frågorna är lokaliseringspolitiska aktiviteter godtagna. Men det här projektet har ju inte alls av regeringen presenterats på det viset. Det har presenterats som en rent företagsekonomiskt motiverad satsning, och vi får väl anta att omvärlden då också kommer att betrakta det så, vilket vi har gjort här i Sverige från olika håll. Men på det här stadiet i vår debatt är fortfarande huvudfrågan hur det egentligen var med den här återremissen. Det är ingen bagatell, utan det är en fråga om hur öppenheten — t.o.m. inom så slutna sällskap som näringsutskottet — egentligen är från regeringens sida när det gäller de statliga företagen. Jag noterar att industriministern säger att utskottet har fått samma material till sitt förfogande som regeringen har haft. Men jag noterar också vad herr Sjönell sade — att det i utskottet, såvitt han vet, icke har meddelats att man i Statsföretags styrelse har fattat ett beslut om förnyad prövning. Det är helt riktigt att man har rätt att göra olika studier runt ett projekt. Men vad frågan här gäller är: Har man meddelat att man har funnit anledning till den typen av vad man kallar fördjupad projektering, som nu har lett till dessa mycket omfattande ändringar? Och jag frågar herr Svanberg: Har styrelseledamoten i NJA, herr Svanberg, i sin egenskap av ordförande i näringsutskottet låtit meddela att man i NJA:s styrelse har funnit anledning till en sådan här s.k. fördjupad projektering, som har iett till mycket stora ommöbleringar i projektet?
Herr talman! Jag har mycket svårt att riktigt fatta varför debatten just nu rör sig om huruvida jag har meddelat att det och det beslutet har fattats. Näringsutskottet har för ca tre veckor sedan fått en grundlig redogörelse av projektledningen för Stålverk 80 och NJA om den projektering som nu pågår. En fördjupad studie, som det här talas om, innebär väl att man gör en projektering som underlag för ett beslut och att man sedan inhämtar offerter, går in i detaljer. Låg det inte i riksdagsbeslutet att man också skall inhämta offerter osv.? Är det någonting som man skall anklaga NJA-ledningen för eller något som jag skall tala om för näringsutskottet? Det är väl självklart att näringsutskottet har begripit att man måste göra detta när man skall utföra detaljstudierna. I övrigt har utskottet för ungefär tre veckor sedan fått denna grundliga genomgång. Krångligare än så är inte det här fallet.
Herr talman! I april — alltså samtidigt som man i näringsutskottet satt och diskuterade det som man skulle diskutera efter det att ärendet hade återremitterats — fattades tydligen i NJA:s styrelse beslut om vad som här kallas för en fördjupad projektering men som uppenbarligen avser en total eller långtgående omprojektering av det hela. Jag ber då att i protokollet få slå fast att herr Svanberg icke har meddelat detta till utskottet. Herr Svanberg började sitt inlägg, herr talman, med att säga att han hade svårt att fatta vad den här debatten gällde — och det var just det jag var rädd för!

Herr talman! Jag har fortfarande svårt att göra klart för mig vad det är herr Burenstam Linder vill att den här debatten skall handla om. Den fördjupade projektering som har skett är en detaljprojektering för det stålverk man skulle bygga och går ända ned till infordrande av offerter. Det är en sak. Sedan gäller det frågan om kontakterna med Krupp och frågan om att eventuellt komplettera med valsverk. Det är detta som herr Burenstam Linder menar är den fördjupade projekteringen. Detta har skett utan att det på något sätt berört Stålverk 80. Den dag man kom fram till att det här skulle innebära en förändring i planerna har inte bara regeringen utan också näringsutskottet fått en detaljerad genomgång av vad det är man utreder, och besked har lämnats att man kommer att vara färdig med projekteringen om ett antal månader. Jag förstår inte var hemlighetsmakeriet skulle ha funnits. Skulle man möjligen ha gått ut och sagt att här för vi vissa resonemang med en utländsk industri? Det gör man inte på egen hand i ett svenskt företag utan att ha den industrins medverkan. Och det har aldrig, förrän man nu kommer till näringsutskottet, varit tal om några detaljer, utan frågan har gällt: Finns det över huvud taget en möjlighet att komma överens om någonting i detta sammanhang? När man kommit så långt att det visar sig att reella förutsättningar för ett samarbete finns, då har näringsutskottet fått en redogörelse. Detta tycker jag är ganska självklart. Tidigare i debatten har man tagit upp vad jag sagt beträffande upp delningen i två projekt. Det är helt riktigt att jag har sagt att en sådan uppdelning gör man bara om man inte kan låna pengar. Jag vill också hänvisa till det yttrande som i dag fälldes i näringsutskottet av Statsföretags chef, som sade: Att uppdela stålverket i två bitar går tillfälligt, när man också bygger ett valsverk, men man får betala 70 96 av investeringskostnaden på 2 miljoner ton, och följaktligen har man inte mer än 30 96 på den andra delen. Det är ju precis vad jag har sagt att man kunde göra om det var nödvändigt av kapitalskäl. Det gick tekniskt att göra det, men det var ekonomiskt en dålig affär, när man inte hade valsverket att komplettera med.